Herr talman! Lars Tobisson var väldigt glad över EU-avtalet. Det skulle innebära en stor öppning för Sveriges ekonomi. Det är säkert sant att det var huvudpunkten i Ny start för Sverige. Jag kan kanske förstå varför det gått så dåligt i ekonomin: det är först nu avtalet är i hamn. Men det avtalet påverkar inte Sveriges reala ekonomi mer än EES avtalet. Medlemskap i sig är av ringa eller av ingen betydelse i förhållande till EES-avtalet. Men, herr Tobisson, för medlemskap betalar vi en mycket hög avgift, en mycket hög skatt. Hur mycket, Lars Tobisson, kommer Sverige att betala år 2000? Hur skall detta finansieras? Det är en rak, konkret fråga till en EU-anhängare. Sedan säger herr Tobisson att oppositionen vill förbruka varje konto som inte är förbrukat. Nu råkar det finnas litet pengar över på AMS-anslaget på grund av att konjunkturen vände. Det är inte därför det finns pengar över på AMS. Man har pengar över på grund av att människor nu hellre tar kontantstöd och går på ALU än på arbetsmarknadsutbildningarna. Man har ju skurit ned ersättningarna i utbildningarna. Det är därför det blir pengar över på vissa konton. Det är på grund av en av era incitamentsfrämjande åtgärder. Lars Tobisson säger att svenskarna nu tycker att de har fått det bättre. De svenskar jag träffar säger inte det. De klagar. Jag funderar då varför de klagar, har de fått det så mycket sämre? De flesta är inte sjuka, de flesta är inte arbetslösa. Ändå tycker många människor att de har fått det sämre. Vad kan det bero på? Reallönerna går ju hyfsat upp med tanke på den låga inflationen. Ändå tycker folk att de har fått det sämre under er regeringsperiod. Det beror på skattehöjningar, Lars Tobisson. Det är skattehöjningarna på arbete, på löneinkomster som gör att folk upplever att de har fått mindre att handla för. Ni har ju sänkt skatten på kapital och höjt den på arbete. Ni har inte alls klarat av att sänka skatterna, Lars Tobisson. Det kan Lars Tobisson vara besviken över, men faktum är att ni inte sänkt några skatter under de år ni har suttit i regering. Ni har bara fördelat om skatterna. Det är ett dystert bokslut, men det är sanningen. Svara på frågan. Lars Tobisson beklagar att vi vill ha ROT. Det vill vi absolut ha för att rädda produktionskapaciteten, som hotar att slås ut. Det byggs för få bostäder nu. Byggsektorn går rätt ner. Då behövs insatser. Vi kommer att behöva en byggindustri även när konjunkturerna vänder. Något måste vi kunna sätta in för att bevara riktiga jobb för framtiden.

Herr talman! Denna riksdag har några problem. Ett tycks vara att Ny demokrati finns här. Vi har fått höra att det var fel av Socialdemokraterna att göra upp med oss i någon fråga. Det tyckte Tobisson. Sedan tyckte Socialdemokraterna att det var fel över huvud taget allt vad regeringen gjorde tillsammans med oss. Det är ganska märkligt egentligen. Jag tycker att det vore bra om vi någon gång kunde få svar på de frågor vi ställer och kunde få en saklig kritik av våra förslag. Jag lovar er, och det beror inte på dåligt omdöme, att jag tycker inte att jag är intellektuellt undermålig eller okunnig i jämförelse med herrar Persson, Tobisson, Per-Ola Eriksson och vilka som helst. Ändå framställs det på det viset. Jag skall föregå med gott exempel och svara på frågor. Lars Tobisson nämnde kyrk-ROT -- den oheliga alliansen om heliga ting. Vi kan här se hur Ny demokrati tassar in på traditionella kds-marker. Vilka gräsliga saker är det som har skett? Det handlar inte om politiska partier utan om en sakfråga, nämligen om att vidta s.k. ROT-åtgärder. Man vidtar åtgärderna, även om det t.ex. råkar finnas trossamfund i lokalerna, därför att det lönar sig, därför att det är klokt och därför att det inte är konstgjord andning. Det är vad vi till stor del sysslar med i denna riksdag: massvis med konstgjord andning. Då är det jättebra. Det gäller arbeten som ändå skall göras. Det är mycket bättre än att hälla pengar över Hörnlund. Det har jag varit inne på förut. Nästa fråga gällde de anställda i offentlig sektor och vad som görs där. Vi skall se upp. Jag har förut betonat att det gäller att rationalisera den offentliga sektorn. Om man inte gör det går det åt skogen med hela Sverige. Det handlar om skattebetalarna. Det är de som finansierar den offentliga sektorn. Vi kan låta bli att tala om riktiga jobb och jobb som inte är riktiga -- det gäller skattefinansierade jobb. Vi vet vem som står för de fiolerna. Vad handlar det om i detta fall? Vi har sagt att man efter speciellt tillstånd skulle kunna ge just vårdpersonal dispens att hänga kvar på sina riktiga jobb i tolv månader. Varför skall det göras just nu? Om man gör det som en korrektion är det faktiskt rätt timing. Det kostar ingenting under denna period. Vi har alldeles tydligt tidsbegränsats. I andra fall gör man sådant. Man tillgriper konjunkturpolitik och vidtar olika åtgärder i olika konjunkturskeden. Om ett år är det förmodligen för sent att göra en sådan här sak. Då skall man inte göra det. Vårt förslag gäller fr.o.m. nu och tolv månader framåt. Det hade gått bra att hänga på detta förslag.
Herr talman! Jag har ingenting emot att Ian Wachtmeister och Ny demokrati stöder trossamfund. Jag tycker bara att det är dubbelmoral att gång efter annan i anförande efter anförande driva hård kritik mot organisationsstödet och säga att det finns 20 miljarder att hämta där. I detta organisationsstöd ingår förvisso stöd till trossamfund. Alla måste ha uppfattat det så, att Ian Wachtmeister menar att staten inte skall lägga sig i. Han har många gånger förut sagt att man får bygga verksamheten på medlemmarnas avgifter. Varför skall det då inte ske här? När det dyker upp en möjlighet att hitta på en extra utgift i kulturutskottet ansluter sig nydemokraten i utskottet till den socialdemokratiska partimotionen. Detta är inte det enda fallet. Jag förutser att det kommer att upprepas gång på gång i kulturutskottet. Där är det lätt att få loss pengar till t.ex. teatrar och museer, trots allt Ian Wachtmeister säger om att man skall vara försiktig med offentliga utgifter och hålla igen på budgetunderskottet. Jag vet inte om Ian Wachtmeister har så mycket att göra med dessa frågor längre, men jag vill gärna uppmana honom att ta ett snack med representanterna i skilda utskott och tillhålla dem att följa den linje som han predikar för oss när det gäller vikten av att hålla igen på den offentliga upplåningen. Så till frågan om uppsagd personal i kommunerna. Det finns alltid skäl att säga att det är värdefullt att få ytterligare resurser så att man kan hålla den ena och den andra verksamheten i gång. Men man frågar sig varför detta särskilt skall gälla kommunal eller offentlig verksamhet. Det går inte att på det viset komma med anslag till en aldrig så angelägen privat driven verksamhet. För att få det att fungera måste vi se till att det råder lika villkor. När nu efterfrågan på arbetskraft kommer i gång skall det vara möjligt att också tillgodose den och inte låsa fast personal i tidigare anställning. Om vi ger subventioner till kommunerna blir den naturliga slutsatsen att man alltid är fredad i kommunal tjänst och inte behöver riskera arbetslöshet. Inte vågar man då ta steget ut på den privata marknaden, även om man som t.ex. sjuksköterska eller sjukgymnast gör det för att etablera privat egen verksamhet! Stora delar av nedgången beror ju på att det etableras privat sjukvårdsverksamhet på entreprenad. Det sägs att förslaget bara skall gälla just nu när det är dåliga tider och att vi skall vänta till bättre tider. Då säger jag: De kommer aldrig. När de kommer finns det mindre press att spara, och då blir det svårare att få till stånd den erforderliga rationaliseringen.
Herr talman! Organisationsstödet är något alldeles förfärligt. Det är bra att Lars Tobisson tar upp den frågan igen så att jag får säga någonting om det. Jag fick nämligen inget svar från P-O Eriksson. Han sade bara någonting om att idrottsrörelsen är bra. Jag talar om det förfärliga missbruket med skattebetalarnas pengar, som delas ut till höger och vänster. Det finns en massa föreningar och organisationer som existerar endast på grund av de statliga bidragen och inte på grund av medlemmarnas aktiviteter. Detta är förfärligt. Vi är överens på den punkten. Åtgärden var inte tänkt att hjälpa något trossamfund, även om trossamfunden tillhör de bättre av alla konstiga samfund i Sverige. Vi ville vidta en konkret bra åtgärd för att skapa ROT sysselsättning. Vad är vitsen med ROT? Jo, vitsen är att det gäller jobb som ändå måste göras. De skall göras nu. Vi har sagt att de skulle ha satts i gång för ett eller två år sedan, men de kommer i gång nu. De kanske inte alls skall göras om ett år -- det säger jag inte. Det finns något som heter konjunkturpolitik. Ingen har tänkt svara på de frågor jag ställde förut, men det kan vara skojigt att försöka en gång till. Jag sade att vi skall se allvaret i den svenska situationen. I stället för att tala om 12 miljoner i en ohelig allians kan man tala om 30 miljarder i besparingar. Det kan ingen här inne utom Ny demokrati åstadkomma. Vi anses vara konstiga i huvudet bara för att vi kan tänka och räkna. Hur är det med det? Kan inte Lars Tobisson intellektuellt och hederligt se möjligheten att spara 30 miljarder? Hur är inställningen till förslaget att vi i Sverige skall ha budgetbalans sett över en konjunkturcykel? Vi skall inte acceptera att någon regering flöjtar i väg och att det blir enorma budgetunderskott. Allt skall planeras så, att det blir balans åtminstone över en konjunkturcykel. Det är bristen på sådan politik som har försatt oss i det läge vi är i. Jag skulle vara hemskt intresserad av att få svar på den frågan. Jag vill tala om för herr talman att jag kommer att ställa frågan även till fru Wibble. Vi får se hur det går den gången.
Herr talman! Ian Wachtmeister säger nu att stöd till trossamfund inte är stöd till trossamfund utan till byggande. Kan vi då vid sidan av kyrk-ROT inrätta parti-ROT? Jag menar att partierna mottar stöd i överdrift. Kan partier som står i begrepp att bygga om sina fastigheter vända sig till Ian Wachtmeister för att få litet parti-ROT och därmed stöd till byggandet? Det här resonemanget håller inte. Det är faktiskt likadant som med det organisationsstöd som Ian Wachtmeister angriper. Det vidgas till att omfatta hela problemet. Ni i Ny demokrati säger att ni kan spara 30 miljarder. Det kan ni inte. Det förutsätter att ni får egen majoritet, och det kommer ni inte att få. Vi kan också spara mycket. Moderaterna som parti kan spara mer än vad som sparas i regeringens förslag, men vi får inte majoritet för det. Vi kommer att arbeta för att skaffa oss majoritet för att göra fler besparingar. Jag är övertygad om att vi kommer att behöva detta för att få ordning på Dessa ansträngningar saboteras av Ian Wachtmeister och Ny demokrati. Wachtmeister säger att partiet kan spara 30 miljarder, men att man först vill ösa ut mer utgifter. Det gäller inte bara det lilla anslag vi har talat om. Det gäller extraanslag för att hålla i gång uppsagd personal i kommunerna, ROT-verksamhet i kommuner och för enfamiljsfastigheter osv. Det är inte trovärdigt att tala om utgiftsminskningar och minskat budgetunderskott när man säger att det är läge att öka budgetunderskottet just nu.

Herr talman! Det framgick av Göran Perssons anförande att bitterheten växer kring de svenska köksborden. Det är litet svårt att förstå. Både P-O Eriksson och Lars Tobisson har påpekat att det görs regelbundna undersökningar av hushållens bedömning av svensk ekonomi. De visar på en mycket stor optimism.
Herr talman! Tack!
Det är litet svårt att föreställa sig att familjen runt köksbordet både är oerhört bitter och mycket optimistisk inför framtiden. Jag tycker att stämmningsomslaget i svensk ekonomi märks tydligt även när man besöker företag. Många företagare vittnar om bättre förutsättningar och en ny optimism. Min erfarenhet är inte att företagarna bedömer att uppgången bara beror på devalveringen. Svaret på frågan varför det nu går bättre brukar tvärtom innehålla två, tre eller kanske fyra olika faktorer. Många nämner att beskattningen av företagen har blivit bättre. Många nämner också att sjukfrånvaron har minskat. Många är positiva till de förändringar av arbetsrätten som har skett, även om de ännu inte har fått något praktiskt genomslag. Sedan varierar det förstår från bransch till bransch. High-tech-företaget nämner tillgången på välutbildad personal och tillgången till bra kommunal service som gör att det går att locka till sig personal. Exportföretaget betonar närmandet till Europa. Tjänsteföretaget nämner de vidgade möjligheterna att konkurrera med alternativen i egen regi om jobben i kommunerna. Herr talman! Om jag skall begränsa mig vore det bra med en klocka. Men det kanske inte är önskvärt att jag begränsar mig.

Begrepp som företagsklimat och konkurrenskraft är mycket bredare och rymmer fler komponenter än många tänker på. De är definitivt mycket bredare än begreppet kostnadsläge. När vi lyssnar till socialdemokratiska debattörer är det framför allt två invändningar som de inläggen brukar koka ner till. Det ena är att vi har fört fel konjukturpolitik, och det andra är att vi har gett företagarna för bra villkor. När det gäller den första punkten säger Socialdemokraterna ofta så här: Företagen vill inte ha era strukturförbättringar. De vill ha kunder. Det slående argumentet mot den invändningen är att påminna om situationen i slutet av 80-talet. Då hade ju företagen kunder. Både inom och utom landet ropade man efter de svenska företagens produkter och tjänster. Men vi förmådde ändå inte att öka produktionen då på grund av de olika flaskhalsar som fanns i den svenska ekonomin. Orsaken var att det under huvuddelen av 80-talet -- från 1982 och fram till 1989 -- gjordes mycket litet åt flaskhalsproblemen, eller strukturproblemen med ett finare ord. Socialdemokraterna valde helt enkelt fel dagordning för 80-talet. När de borde ha fullföljt de borgerliga regeringarnas insatser för småföretagen, hållit fast vid och vidareutvecklat den marginalskattereform som vi gjorde tillsammans den s.k. underbara natten, fortsatt att avreglera den offentliga sektorn och reformera socialförsäkringarna sysslade de med annat. De sysslade bl.a. med löntagarfonder och andra fonder, engångsskatter och flergångsskatter, rundhänta löften om mer semester och större bidrag. När den nuvarande regeringen tog över ansvaret för politiken, eller huvudansvaret för politiken bör man säga -- även oppositionen har ett ansvar -- hade ett par årtiondens försummelser i fråga om strukturförändringar blommat ut i en akut kris. Sverige höll på att avindustrialiseras. Produktionen föll och jobben i den privata sektorn försvann i en rasande takt. Den allt överskuggande uppgiften var att vända den utvecklingen genom insatser över ett brett fält. Vi klarar aldrig arbetslösheten om sysselsättningen i den privata sektorn faller. För att tala i riksdagstermer lägger vi en alldeles orimlig börda på arbetsmarknadsutskottet om vi i övrigt i riksdagen inte förmår att föra en sådan politik att antalet jobb i den privata sektorn inte minskar. Då blir arbetsmarknadspolitiken som att ösa en båt som har ett stort hål i botten. Det forsar in mer än man kan ösa ur. Insatserna blir alltid otillräckliga. Därför var det en nödvändig förutsättning att få fart på industrin och den privata tjänstesektorn. Talet om att vårt besked skulle vara att vi skall vänta till 1996 är helt orimligt. Hela vår politik har ju inriktningen att vi nu måste få fram fler jobb. Vi börjar nu se resultat av den politiken. Ett huvudinslag i den politiken har varit att förbättra förutsättningarna för företagandet. Därför tar jag också ganska lätt på den andra huvudkritiken vi möter från Socialdemokraterna, nämligen att företagen har fått det för bra. Det är en helt nödvändig strategi. Skillnaden mellan den nuvarande regeringens första tre år och de år på 80-talet när Socialdemokraterna satt vid makten är att vi verkligen har tagit itu med de stora strukturfrågorna. Alla socialförsäkringar är reformerade eller, när det gäller pensionerna, på väg att reformeras. Den offentliga sektorn har öppnats för konkurrens, skatterna på företagande har gjorts rimligare och besparingar och andra budgetförstärkningar på uppemot 100 miljarder kronor har genomförts i den offentliga sektorn. Vi har nått enighet om institutionella reformer som avsevärt ökar förutsättningarna för en långsiktig ekonomisk politik. Vi har ett EES-avtal, vi har ett GATT-avtal och om folket vill har vi också ett EU Jämfört med det här batteriet av strukturella åtgärder hände mycket litet under de socialdemokratiska åren på 80-talet. Jag gör undantag för de åtgärder som de tvingades till av en liberal opposition, t.ex. den stora skattereformen. Vi har utnyttjat våra första tre år till att lösa strukturfrågor som gör att uppgången, när den kommer och det tycks den göra nu, blir kraftigare än den blev på 80-talet. Jag har hittills egentligen argumenterat för två teser. För det första tror jag att vi har anledning att vara optimistiska om svensk ekonomi. För det andra är det viktigt att komma ihåg att begreppet konkurrenskraft rymmer oerhört mycket mer än kostnadsläge. Detta för mig också i polemik mot dem som kritiserar regeringen från höger. Där är en återkommande tes att Sverige nu är så illa ute att vi måste kasta välfärden över bord ungefär som när ett fartyg i sjönöd kastar barlasten över bord. Jag tror att dessa kritiker har fel i de två avseenden som jag har nämnt. Det senaste exemplet på dessa kritiker är väl de ekonomer som skrivit den senaste SNS-rapporten. De underskattar för det första styrkan i svensk ekonomi när vi nu successivt har löst ett antal av de grundläggande strukturfelen. För det andra underskattar de välfärdens betydelse för konkurrenskraften. För vissa av dessa ekonomer förefaller välfärden bara vara ett problem som gör att svenskarna hellre lever på bidrag än att arbeta och som tvingar oss att belasta produktionen med höga skatter. Lösningen på Sveriges problem är enligt dessa debattörer avskaffad eller avrustad välfärd och vidgade klyftor. Till SNS-ekonomernas heder skall sägas att de är utomordentligt pregnanta i sitt budskap. I den mån den här skildringen syftar på dem kan man inte påstå att den är överdriven på något sätt. De talar mycket tydligt om den reträtt ut ur välfärdssamhället som är nödvändig. Vi i Folkpartiet gör en annan analys och kommer till andra slutsatser. Det gäller också regeringen så länge vi sitter i den. Vi tror att välfärden är produktiv. Det är bra för produktionen att t.ex. också kvinnor står till arbetsmarknadens förfogande, att sjukvården är effektiv, att barnomsorgen fungerar och att skolan präglas av kvalitet. Det är också bra att samhället inte präglas av stora sociala spänningar. Den kraftigt ökade ojämlikhet som skulle bli resultatet av en del av de åtgärder som nu diskuteras skulle skapa nya klassklyftor av ett slag som få svenskar önskar och som -- vilket är det viktigaste i just den ekonomiska debatten -- inte heller skulle öka Sveriges konkurrenskraft och attraktivitet som investeringsland. Jag var år 1988 med och skrev en bok som hette Möjligheternas tid. Tesen i den boken var att vi då fortfarande hade chansen att undvika en djup kris i svensk ekonomi om vi vidtog rätt åtgärder, inte minst att effektivisera den offentliga sektorn. I efterhand kan konstateras att boken var för optimistisk. Åtgärderna kom för sent. Frågan är om vi inte nu på nytt lever i möjligheternas tid. Genom konstnadsanpassningen och strukturreformerna har vi nu en unik möjlighet att långsiktigt stärka svensk ekonomi. I ekonomiska termer kan det uttryckas på följande vis. Nu har bytesbalansen kommit på plus. Sverige är ett land som betalar för sig. Nu skall ett huvudmål för den ekonomiska politiken vara att vi inte på nytt hamnar på minussidan. Det orimliga förhållandet att ett av världens tio rikaste länder nästan varje år har tvingats låna av andra har ersatts av det mer naturliga att Sverige nettoexporterar kapital. Med andra ord har Sverige nu börjat betala av sina utlandslån. Det lägger den bästa grunden för att även kommande generationer i vårt land skall få leva i ett välfärdssamhälle. Men en sådan utveckling förutsätter naturligtvis att den nuvarande inriktningen av politiken ligger fast: bra villkor för arbete, företagande och investeringar, och att saneringen av statsfinanserna och kampen mot inflationen fullföljs. Om Sverige på nytt som under de socialdemokratiska åren skulle prioritera konsumtion och fördelning framför produktion och tillväxt kan vi snart återigen tillhöra låntagarnationerna. Skulle det hända är risken dessutom överhängande att lånevillkoren blir sådana att välfärden inte kan upprätthållas på 2000 Det har i denna debatt av inlägg från både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet framgått att en huvudpunkt för att få ner budgetunderskottet är att arbetslösheten minskar. Det är ett riktigt påstående. Men det som både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hela tiden glider över är att den tesen bara gäller så länge vi talar om arbetslösheten i den privata sektorn. Det är sysselsättningen i den privata sektorn som måste öka för att budgetbalansen skall återvinnas. Där har oppositionen väldigt litet att komma med. Om det gällde kreativa idéer om hur den offentliga sysselsättningen skulle öka kunde ni säkert tävla med oss i trovärdighet. Men alla som analyserar detta inser att det inte är det som problemet nu gäller. När det gäller tillväxt och jobb i den privata sektorn verkar ni socialdemokrater sitta stenhårt fast i era ideologiska låsningar och er valtaktik. Det framgår t.ex. av en intervju med Mona Sahlin i Dagens Nyheter för någon vecka sedan att ett av era viktigaste budskap kommer att bli att företagarna har fått för goda skattevillkor och att ni tänker riva upp en del av vad vi har gjort, t.ex. avskaffandet av dubbelbeskattningen. Jag vill här också påpeka att regeringen faktiskt bör ha en eloge även när det gäller offentlig sysselsättning i den meningen att kreativiteten i arbetsmarknadspolitiken har varit mycket hög. Vi har lyckats öka volymen i arbetsmarknadspolitiken på ett sätt som få trodde vara möjligt genom nya grepp som ungdomspraktik och invandrarpraktik. Det generella anställningsstödet, GAS, kan också räknas in i arbetsmarknadspolitiken. Jag vill instämma i vad som här har sagts om riktiga jobb. Den benämningen kan naturligtvis inte reserveras för jobb i den privata sektorn. Det är en total missuppfattning. De som läste en artikel som finansminister Wibble och jag skrev om behovet av 4 % tillväxt kan finna att vi i början av artikeln gör just den centrala distinktionen att riktiga jobb självfallet är jobb i den privata sektorn och långsiktigt finansierade jobb i den offentliga sektorn. Jag vill på denna punkt tillägga att jag däremot reagerar ganska kraftigt mot det slappa tal som Socialdemokraterna numera har när man talar om arbetmarknadspolitiken. Ni räknar genomgående dem som t.ex. är i arbetsmarknadsutbildning och i beredskapsarbete som arbetslösa. Det är gammal högerretorik som ni själva var oerhört irriterade på när den förekom under den socialdemokratiska tiden. När man säger att vi har 14 % arbetslöshet underkänner man de insatser som görs av t.ex. beredskapsarbetare. När jag jobbade tillsammans med Per Ahlmark när han var arbetsmarknadsminister brukade han säga: Om jag åker på en väg märker jag inte någon skillnad om den är byggd av vanliga vägarbetare eller av beredskapsarbetare. Så är det ju. Därför är det just slappt tal att alltid bunta ihop de arbetslösa med t.ex. de som har beredskapsjobb. Till sist kan jag hålla med om det som här har sagts om att skiljelinjerna inför valet i höst är mycket tydliga. Jag kan ge samma eloge till Mona Sahlin som jag gjorde till SNS-ekonomerna. Även hon är mycket pregnant i intervjun. Dubbelbeskattningen på aktier skall återinföras. Orimligheterna i arbetsrätten skall återinföras. Grundbulten i skattereformen -- där har ni 50 % marginalskatt -- skall brytas upp. Offentliga sektorn skall återregleras. Allt detta är traditionell socialdemokratisk politik som kommer att fördjupa Sveriges problem. Den politiken kommer vi att tala emot under hela valrörelsen.

Herr talman! Låt mig först börja med att säga att det sätt som Lars Leijonborg väljer att referera Mona Sahlin på inte är särskilt efterföljansvärt. Jag skulle föreslå att om han fortsätter att referera hennes intervju skall han välja att säga det hon sade. Sedan vill jag ge Lars Leijonborg rätt på en punkt. Det förekommer alltför ofta, och jag tycker att det är beklagligt, att vi talar om alla 14--15 % som arbetslösa. Det är fråga om öppet arbetslösa och människor i åtgärder. De som är i åtgärder är förhoppningsvis i en verksamhet som gör dem bättre skickade att gå ut i ett arbete. Det står vi socialdemokrater för. Historien om Per Ahlmark har han faktiskt fått från den gode Lennart Bodström, som tog exakt det argumentet och exemplet i en debatt med dåtidens höger. Där vill jag ge Lars Leijonborg rätt. 80-talet var fullt med strukturreformer, liksom 70 talet och 60-talet. Det tillhör det normala i svensk politik att successivt förändra stora grundläggande system. Vi genomförde genomgående förändringar i kommunerna, sjukförsäkringssystemet och skattesystemet. Vi tog initiativ i EG-frågan, som det då hette. Vi genomförde också en annan stor sturkturreform under 80-talet, nämligen att arbeta bort det jättelika budgetunderskott som de borgerliga regeringarna, med ett icke obetydligt folkpartistiskt inslag, hade försett Sverige med i början på 80 Här kommer jag nu till min fråga. Lars Leijonborg sitter näst intill finansministern. Han är folkpartistisk gruppledare. Jag gjorde i mitt anförande ett ordentligt angrepp på Folkpartiet för dess bristande socialliberala framtoning. Jag tog där vårdnadsbidraget som det tydligaste exemplet. Det har en dubbel brist. Det är först och främst jämställdshetsfientligt. När kvinnor går ut i förvärvslivet blir det marginaleffekter som är groteska. Dessutom är det inte finansierat. Det är underfinansierat. Det täcks, som finansministern brukar säga, inom budgetsaldot, som är på minus Detta är allvarligt för dem som följer politiken. Jag tror att Lars Leijonborg har ganska många väljare som undrar över hur Leijonborg som socialliberal och gruppledare kan argumentera för vårdnadsbidraget. Dessutom vill de säkert veta: Hur är det finansierat? Det kan Lars Leijonborg upplysa kammaren om. Det har inte andra representanter för regeringen klarat av. Hur är vårdnadsbidraget finansierat?
Herr talman! Jag hade intervjun med Mona Sahlin i Dagens Nyheter den 22 februari med mig i kammaren. Jag skall medge att jag inte läste ordagrant ur den, men jag vågar bestämt påstå att det materiella innehållet i mitt referat återfinns i intervjun med Mona Sahlin. Den konkreta punkten var att dubbelbeskattningen på aktier skall återinföras och reavinstskatten på aktieförsäljningar höjas. Det är ett exempel på att ni vill dra tillbaka de förbättringar av skatterna som vi har genomfört. Om ni får tillfälle att genomföra de förändringarna, kommer riskkapitalförsörjningen och kapitalmarknadens funktionssätt i övrigt definitivt att försämras. Det är signifikativt att Göran Persson när han skall peka på strukturreformer från 80-talet nämner sådana som genomfördes möjligen 1989 eller 1990. Vi känner alla här inne till bakgrunden till EG ansökningen och skattereformen. Jag var i mitt anförande ganska noga med att göra undantag för dem. Men de viktiga år då devalveringarna i början på 80-talet skulle ha eftervårdats och när vi skulle ha lagt grunden till en långsiktigt hållbar utveckling förslösade ni på en mängd oväsentligheter, destruktiva åtgärder som införande av löntagarfonder och engångsskatter. När det gäller vårdnadsbidraget är det ingen hemlighet att Folkpartiet gärna hade sett att vi hade väntat något med dess genomförande tills samhällsekonomin hade varit i bättre balans. Jag tycker att vi nu dels har enats om en totalitet i familjepolitiken som gör att vårdnadsbidraget passar väl in, dels har fått in det i en fas av den ekonomiska utvecklingen som gör att det blir mindre bekymmersamt ur statsfinansiell synvinkel. Budgetunderskottet sjunker nu snabbt, och vi har en plan för hur det skall reduceras ytterligare. Den planen fungerar också om vi har ett vårdnadsbidrag. Det är därför något oegentligt att så mycket koncentrera debatten på vårdnadsbidraget, samtidigt som socialdemokraterna utan att blinka är beredda att försvaga statsbudgeten med mångfaldigt större belopp, t.ex. genom införande av direktavskrivningar.
Herr talman! Lars Leijonborgs svar gav inte särskilt mycket vägledning -- att man har fasat in detta i en statsfinansiell utveckling som medger denna reform. Den statsfinansiella utvecklingen pekar på ett statligt budgetunderskott i storleksordningen 172 miljarder kronor. Där finns Lars Leijonborgs infasade vårdnadsbidrag. Lars Leijonborg menar att man så att säga har fasat in detta i underskottet. Man genomför en social reform i ett läge då vi till alla andra i samhället säger: ''Vi kräver maximal återhållsamhet och sparsamhet. Vänd på kronorna, eftersom resurserna är om inte slut så åtminstone oerhört begränsade.'' Det är väl inte att undra på om man med den typen av ekonomisk-politiska företrädare får en bristande tilltro till Sverige och dess regering. Jag har träffat åtskilliga internationella representanter sedan jag började i min nuvarande syssla, och även dessförinnan, och jag har frågat dem om vad de tycker om vårdnadsbidraget. Men hör och häpna! Ingen av dem, oavsett om de kommer från Världsbanken, från Valutafonden eller från OECD, har fått någon information om att vi mitt i nuvarande budgetpolitiska moras genomför nya, ofinansierade reformer. Det talar regeringen inte om, och det kan man förstå. För Folkpartiet, som tar på sig denna kvarnsten statsfinansiellt för att genomföra Alf Svenssons systemskifte i familjepolitiken, är detta dubbelt smärtsamt. Min fråga från kammarens talarstol till folkpartisterna var: Hur stämmer detta med Folkpartiets tal om jämställdhet? Om ni är beredda att göra en sådan enorm uppoffring vad gäller den statsfinansiella trovärdigheten, vad får ni då ut när det gäller jämställdheten? Det är ju den frågan som ni slåss för i regeringen. Man kan se hur Alf Svensson står vid sidan om och ler förnöjt när Bengt Westerberg vecklar ut hans politiska fallskärm. Det är vad det handlar om. Det sker till priset av att jämställdheten mellan man och kvinna i vårt land flyttas avsevärt tillbaka, och åtgärden är dessutom ofinansierad. Hur resonerar Folkpartiet? Gruppledaren har nu en möjlighet att utveckla klokskapen bakom denna reform och detta grepp. Vi lyssnar alla intensivt för att höra hur det hänger ihop. Var så god, Lars Leijonborg!
Herr talman! Jag vill verkligen tacka Göran Persson för denna möjlighet. Det går lätt att visa, och det har gjorts under årens lopp, att den grupp av familjer som har valt att ha en av föräldrarna arbetande i hemmet lever på en ganska låg standard. De har gjort detta val, och effekten är att de måste klara sig på betydligt lägre inkomster än andra. Vi har tyckt att det är en rimlig rättvisereform att också denna grupp får någon lättnad. Det kan sägas vara ett uttryck för en valfrihet. Dessa familjer har önskat leva på det här sättet, och det är inte rimligt att de då måste ha en så låg standard som de hittills har haft. Därför är vårdnadsbidraget en rättvisereform. Jag är övertygad om att Göran Persson inte anser att tanken på rättvisereformer måste avstanna därför att vi har ett budgetunderskott. Jag tycker att det är bra att Göran Persson är bekymrad över budgetunderskottet. Det är ett av våra största problem, även om jag tror att vi har goda förutsättningar att hantera det. Om man får tro Riksrevisionsverket, och det bör man göra -- jag sitter själv i RRV:s råd -- har statens upplåningsbehov minskat med 15 miljarder kronor sedan Anne Wibble lade fram sin budget i januari. Utvecklingen går alltså nu förvisso åt rätt håll. Men skall man bekymra sig över budgetutvecklingen är inte vårdnadsbidrag för en nettokostnad om kanske 2 miljarder kronor det stora problemet. De socialdemokratiska överbuden är av betydligt större omfattning.
Herr talman! Vad gäller frågan om utvecklingen går åt rätt håll vill jag säga att underskotten och statsskulden fortfarande växer. Utvecklingen i fel riktning har alltså saktat av, men åt rätt håll går det inte. Vidare sade Leijonborg att man vid köksborden tycker att man har fått det bättre. Nej, Lars Leijonborg, det gör man inte. År 1993 fick alla hushåll det sämre. Det redovisas i regeringens egen finansplan. Man har fått 3,4 % lägre disponibla inkomster. År 1994 beräknas de disponibla inkomsterna bli 1 % högre, men det gäller för hushållen totalt, och det finns fattiga och det finns rika hushåll. Många hushåll kommer fortfarande att ha det dåligt. De har fått det sämre på grund av era stora skattehöjningar, era höjningar av momsen, av bensinskatten och av inkomstskatten. Era stora skattesänkningar har tillfallit företagen. Ni säger att ni har fått i gång Sverige med stora skattesänkningar för företagen. Men, Lars Leijonborg, i valet år 1991 erkände Folkpartiets partiledare att Sverige redan hade världens bästa bolagsskatt. Den har ni nu gjort ännu bättre -- om nu världens bästa bolagsskatt kan bli ännu bättre. Ni har helt enkelt gett företagen ett slags övergödning. Men det viktigaste för ett företag är inte en låg skatt utan att ha en god produkt, bra arbetskraft och en duktig företagsledning. Att det är det viktiga för ett företag bekräftas av all ekonomisk teori och av all praktik. Det är nu många ekonomer som kritiserar era åtgärder på företagsskattesidan. Jag kan nämna Jan Södersten, och i dagarna sade Carl-Johan Westholm, VD för Företagarnas riksorganisation, att ni har gjort det här på fel sätt. Carl-Johan Westholm föredrog den metod som vi i vänstern och Socialdemokraterna pläderar för när det gäller att lindra dubbelbeskattningen. Det är ju anmärkningsvärt. Vi har inte sagt att vi vill införa en fullständig dubbelbeskattning, utan vi vill ha en lindring, men på bolagssidan. Det är vårt alternativ. Det står Socialdemokraterna och vänstern gemensamt för. Så till frågan: Hur skall vi uthålligt få fart på produktionen? Ja, den viktigaste investering man kan göra, den viktigaste enskilda åtgärden för att få fart på näringslivet, är satsningar på den privata sidan. Det är väldigt viktigt för att få ner underskotten, det har Lars Leijonborg rätt i. Det enda sättet att få ner underskotten är att få till stånd en ökad sysselsättning inom den privata sektorn. Det är korrekt. Vad kan man då göra? Från vänstern har vi föreslagit att medel anvisas på en rad olika punkter för riktat stöd till småföretagsamhet. Detta gällde en miljard i budgeten. Men ni från Folkpartiet och resten av den borgerliga majoriteten i utskottet avstyrkte förslaget. En annan viktig sak är utbildningssatsningar, men ni ökar inte dessa satsningar utan drar i verkligheten ner på utbildningen. Varför gör ni det, Lars Leijonborg? Varför satsar ni inte mer på utbildning? Det är nämligen att satsa på produktivitet för framtiden.
Herr talman! Budgetunderskottet minskar. Statsskulden kommer att öka fram till det att budgetunderskottet är noll. Budgetunderskottet har emellertid minskat flera tiotals miljarder kronor jämfört med de bedömningar som gjordes bara för något år sedan. Så när det gäller budgetunderskottet går utvecklingen uppenbarligen åt rätt håll. Vi menar att om vi får tillfälle att fullfölja det saneringsprogram som vi har fått riksdagens godkännande för, kommer budgetunderskottet att vara eliminerat mot slutet av 90-talet. Lars Bäckström säger att vi övergöder företagarna. Ja, det har ju ni alltid sagt. Jag minns inte vad kommunisterna sade när beslut fattades om den hittillsvarande bolagsbeskattningen, men jag är helt övertygad om att Hilding Hagberg eller vem det kan ha varit som förde ordet på den tiden ansåg att det systemet innebar en övergödning av företagarna. Varje förbättring som vi har genomfört har sedan också setts som en övergödning av företagarna. Ni har därför väldigt liten trovärdighet när ni säger att ni vill medverka till att skapa bra villkor för företagare. Som jag sade tar jag ganska lätt på den kritiken. Bland de många förutsättningar som måste till för att vi skall få fart på hjulen i den privata sektorn, ingår nämligen också rimliga skattevillkor. Att t.ex. ta bort skatten på arbetande kapital, som vi har gjort, är en mycket rimlig förändring. Få människor förstår de gamla reglerna när man berättar för dem att bara det faktum att en företagare innehar en lokal och en maskin i sig gör att han måste betala förmögenhetsskatt. Det är mycket rimligt att förändra detta, och det vore trevligt att höra om Lars Bäckström kan lova att Vänsterpartiet inte skall medverka till ett återinförande av förmögenhetsskatt på arbetande kapital.
Herr talman! Det är kanske så att vi har liten trovärdighet. Jag vill då bara tala om för Lars Leijonborg att jag på partiets vägnar i en partimotion har motionerat om att förmögenhetsskatten på arbetande kapital skall slopas. Denna motion bifölls av riksdagen. Det är väl svar på frågan. Detta visar också att man måste vara väldigt alert i dagens politik och inte hänga fast vid vad kommunisterna sade på 1950-talet. Om Lars Leijonborg gör det, kanske jag börjar rota i vad vissa folkpartister sade på 50-talet. Allting blir kanske knepigt, om vi här skulle ta upp vad som sades om att Sverige skulle gå med i NATO och det ena med det tredje. Inte är väl Lars Leijonborg av den uppfattningen -- eller det kanske han är i dag, man vet aldrig. Vi har sagt att vi vill satsa mer på utbildning. Lars Leijonborg är också utbildningspolitiker i botten. Jag minns att Lars Leijonborg en gång talade om att det skulle vara så hemskt med en kommunalisering av skolan, för då skulle skolan få sämre resurser. Men vad gjorde ni sedan när ni fick makten? Jo, ni tog bort det riktade statsbidraget till skolan, de utbildningspengar som vi i Vänsterpartiet och Göran Persson kom överens om att garantera skolan. Nu stoppar ni i stället alla pengarna i en stor säck -- lägg dina sorger i en säck! -- och nu sitter de ute i kommunerna med sorgerna och drar ner på utbildningssatsningarna. Följden blir att småföretagarna kommer att få sämre utbildad arbetskraft, och det är att såga i grenen för Sveriges produktiva framtid. Vi vill ha pengar till kommunerna inte för att få ner underskottet utan för att kunna hålla en god standard på utbildningen och ge en bra barnomsorg. Men ni drar ner. Det första ni gjorde när ni kom till makten var att ta ifrån kommunerna 7,5 miljarder varje år, sedan gav ni dem 4 miljarder ett enda år. Resten skär ni bort från kommunsektorn. Det är det som är så fel. Det gäller riktiga jobb -- det är vi överens om -- och det är t.o.m. framtidsjobb. Varför, Lars Leijonborg, skär ni i kommunsektorn och tvingar merparten av Sveriges skolor att spara, att öka antalet elever i klasserna och ha färre lärare? Lars Leijonborg målade upp kommunaliseringens faror. Jo, den innehöll faror, men Lars Leijonborg har sett till att verkställa hoten. Det är ännu värre.
Herr talman! Jag ser fram emot att jämföra citat från 50-talet. Jag tror att de citat Lars Bäckström kan hitta från folkpartister som på något sätt skulle vara besvärande, väger mycket mycket lätt jämfört med de citat jag skulle kunna hitta från Lars Bäckströms andliga fäder i riksdagen på den tiden. Jag håller naturligtvis med om att en satsning på utbildning är något av det absolut viktigaste som vi kan göra för att få fart på Sverige. Jag menar också att den här regeringen har genomfört mycket mycket kraftiga satsningar. En sak vi har gjort är att använda den kapitalanhopning som låg i löntagarfonderna till att satsa på en kvalitetshöjning i den högre utbildningen och framför allt forskningen. Vi har också genom arbetsmarknadspolitiska medel genomfört en väldig satsning på arbetsmarknadsutbildning, folkhögskolor och kommunal vuxenutbildning, dvs. sådan återkommande utbildning som är mycket viktig för att öka arbetskraftens kompetens. Vi skall väl inte fördjupa oss i frågan om skolans kommunalisering, men man kan väl kort säga att allt det jag varnade för i den debatten sedan har hänt. Göran Persson har ingen replikrätt nu, men jag vill ändå nämna ett av hans mera beramade uttalanden till lärarfacken: Det är klart ni skall till kommunerna, det är ju där pengarna finns. Jag tror att Göran Persson har haft anledning att fundera en del på det uttalandet. Jag menar inte att de nedskärningar av statsbidragen till kommunerna som har skett behöver gå ut över skolans kvalitet. Jag vet många exempel på att skolan för närvarande fungerar utmärkt. Vi har fått större valfrihet, och vi har på många sätt också fått en högre kvalitet. Den läroplan och det betygssystem som vi nyligen har fattat beslut om kommer också att bidra till det. Jag tror att Lars Bäckström har varit emot en hel del av de förändringarna, men i själva grundfrågan är vi ändå överens, nämligen att något av det absolut mest strategiska som vi kan göra är att satsa på utbildningen.
Herr talman! Vi kunde i Göran Perssons anförande höra att han har utvecklat en konspirationsteori. Det var tydligen så att kds låg bakom Moderaternas högerpolitik, och detta ledde i sin tur -- om jag förstod konspirationsteorin rätt -- till att Wibble förstörde statsfinanserna och höjde skatterna. De skattehöjningar för vanligt folk som åsyftades var tydligen sänkningen av grundavdraget och höjningen av bensinskatten, och det var ju socialdemokratiska krav i krisförhandlingarna för ett tag sedan, liksom kravet på en sänkning av sjukersättningen till 70 %. Man brukar beskylla oss i kds för att lägga oss platt och vara alltför tysta i debatten, men här ligger vi tydligen bakom t.o.m. socialdemokratiska ekonomisk-politiska förslag. Det är intressant att höra att vi har fått en sådan ruskigt stor betydelse i regerings och riksdagsarbetet. Jag är litet förvånad över detta, men det var en ganska avancerad konspirationsteori, som var litet väl märklig. Annars har vi hört många frierier här. Lars Bäckström har friat förgäves. Han har formligen krupit på knäna fram till Socialdemokraterna. Vi vet att Ingvar Carlsson brukar fria till Folkpartiet, och Göran Persson försöker nu skälla ut Folkpartiet för att få kontakt i debatten. Lars Leijonborg har tagit avstånd från Socialdemokraterna, och Anne Wibble kommer troligen också att göra det snart. Ingvar Carlsson säger sig vara purken över att han inte får något gensvar på sina frierier och vill inte tjata längre. Göran Persson försöker i sina anföranden sträcka ut handen, samtidigt som han smäller till i samma gest. Allt det här tyder på att Socialdemokraterna har vissa relationsproblem, vissa svårigheter att umgås med sina partner. När det gäller enskilda personer brukar det bero på att man inte är trygg i sig själv, inte är i harmoni med sig själv. Det här kanske är ett uttryck för det förhållandet inom socialdemokratin. Fru talman! Vid många tillfällen har vi kristdemokrater i denna kammare talat om etikens betydelse. Detta gäller inte minst för den ekonomiska utvecklingen. Vi menar att den ekonomiska debatten inte får begränsas till att enbart handla om procentsatser i skatteskalor eller ekonomiska stimulanser. I finansplanen betonas vikten av samhällets förankring i en god etik för en väl fungerande ekonomi. Förra årets nobelpristagare i ekonomi Douglass C. North har i sin forskning tydligt visat just institutionernas betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Med institutioner menas de vanor, normer och regler som utgör spelreglerna i ekonomin. Effektiva normer och regler skapar säkerhet i affärer och sänker kostnaderna för ekonomiska transaktioner. Rika länder skapas av ekonomier som baseras på specialisering, arbetsdelning och därmed en omfattande handel och byte av varor och tjänster. Utvecklingen av produktionsförmågan blir då alltmer likartad mellan länderna och allt mindre begränsande. Samtidigt blir transaktionskostnaderna allt viktigare. Alltför höga kostnader för att genomföra en affär förhindrar att välstånd kommer till stånd. Om vi inte kan lita på varandra, på offerter och kontrakt, på rättssystemet, på muntlig och skriftlig information, då tar varje affär mer tid, kräver mer pappersarbete, mer advokatkostnader, fler rättegångar. Följden blir mindre risktagande och att ekonomins utvecklingskraft avtar. I grunden skapas alltså inte ekonomisk tillväxt av investeringar i realkapital, humankapital eller teknisk utveckling. Detta är i själva verket endast tillväxtens förlopp. Tillväxtens motor är hur samspelet mellan människor, företag och myndigheter fungerar, vilket avgörs av institutionerna, som Douglass C. North pratar om. Den viktigaste långsiktiga uppgiften för ekonomisk politik måste därför vara att skapa just goda vanor, normer och regler. Vi kristdemokrater tror att den etik som finns i svensk tradition, den kristna etiken, är den bästa grunden för att bygga ett sådant samhälle och en sådan ekonomisk politik. I utskottet har vi uppnått enighet kring skrivningar i den här riktningen, och det är bra. Jag upplever också att det finns en växande insikt i de här frågorna, både bland regeringspartierna och i oppositionen, och det välkomnar jag. Här tror jag att vi har mycket kvar att göra, och det krävs både en långsiktig politik i den riktningen och en helhetssyn på dessa frågor. Jag tror att det är en av de viktiga frågor som vi har att jobba med i ekonomin framöver. Fru talman! Vår enorma statsskuld och de stora underskotten i de offentliga finanserna kräver en mycket stram finanspolitik. Detta är också i hög grad en etisk och moralisk fråga. Vi har ett ansvar att reda ut obalanserna i ekonomin och inte vältra över en gigantisk statsskuld till våra barn och barnbarn. Redan i dag uppgår statsskulden till smått fantastiska 120 000 kr/person, pensionärer och spädbarn inräknade. I utskottets betänkande beskrivs konsekvenserna av detta tydligt. Om räntenivån är oförändrad innebär ett underskott i nuvarande omfattning att staten måste spara 15 miljarder kronor varje år bara för att undvika att budgetunderskottet ökar. Det här är en sak som också Ian Wachtmeister har talat mycket om. Han höll ett engagerat anförande om detta. Men vi ser ju -- Lars Tobisson var inne på detta -- hur Ny demokrati går ihop med kulturutskottet och skatteutskottet, om utgiftsökningar men inte om besparingar för att finansiera dem. Man frågar sig var helheten i Ny demokratis politik finns. Eller har Ian Wachtmeister svårt att hålla ordning på sina partikamrater? Det är med stigande förvåning man tar del av de socialdemokratiska reservationerna till detta betänkande. Samma parti som under 70-talet tillämpade överbryggningspolitiken, med väl känt resultat, och under 80-talet bedrev en överhettningspolitik, med de katastrofala följder vi nu måste hantera, följer nu på 90-talet upp detta med något som närmast kan beskrivas som en överbudspolitik. Finansplanen och den ekonomiska politiken, som av Socialdemokraterna brukar betecknas som passiva, innehåller faktiskt flera viktiga saker: -- större satsningar i infrastruktur och utbildning än någonsin tidigare och -- fattade beslut om budgetförstärkningar på sammanlagt 90 miljarder kronor, när de får fullt genomslag, under denna mandatperiod som ger förutsättningar för lägre räntor, vilket i sin tur underlättar nya investeringar och nya jobb. Bara under 1993 har denna politik lett till 3--4 procentenheter lägre räntor på bostadslån, för att ta ett exempel. Fru talman! Jag anser att det socialdemokratiska budgetalternativet ger ett hokus-pokus-intryck. Med skattesänkningar och utgiftshöjningar kommer budgetunderskottet att minska med 5,2 miljarder, skriver socialdemokraterna i sin reservation. Frågan som inställer sig är: Varför nöja sig med endast 5,2 miljarder i minskat underskott, om man nu med ytterligare utgiftsökningar och skattesänkningar kan åstadkomma ännu större förbättringar i statsbudgeten? I en av reservationerna till finansutskottets betänkande skriver socialdemokraterna att ''de få utgiftsnedskärningar som föreslagits har redan intecknats av ökade kostnader för bl.a. Persson och Lars Leijonborg tidigare. Sanningen är att vårdnadsbidraget finansieras med besparingar utöver saneringsprogrammet. Dessutom har det lagts fram ytterligare en besparing sedan dess, nämligen sänkningen av föräldraförsäkringen. Det är intressant att notera att regeringen anklagas för att rasera hela vår välfärd och i samma dokument beskylls för att spara för litet. Det är också intressant att höra hur vänsteroppositionen klagar på att vi inte har råd med reformer som vårdnadsbidraget i dagens statsfinansiella läge. Samtidigt för man inte liknande resonemang om andra reformer som vi genomför, t.ex. på handikappområdet eller när det gäller höjningen av u-landsbiståndet. Om varje reform anses vara ofinansierad, måste också handikappreformen och u-landsbiståndet m.m. vara ofinansierade. I själva verket finns det en långsiktig strategi i regeringens budgetarbete där dessa reformer ryms. Därför är de alltså finansierade. Om man anser att allting är ofinansierat när vi har ett budgetunderskott, måste det vara mycket mer än de här sakerna som är ofinansierat, och då är vi inne på att ifrågasätta mycket mer i så fall. Det måste bli en konsekvens i attackerna och angreppen på vårdnadsbidraget. Fru talman! Den i särklass viktigaste ekonomiskpolitiska uppgiften är att få fler människor i arbete, av sociala, ekonomiska och etiska skäl. Den i år enskilt största frågan för att klara denna uppgift är att svenska folket säger ja till medlemskap i den europeiska gemenskapen och unionen. Men det räcker inte. Enligt oss kristdemokrater måste politiken under flera år följa efter tre viktiga linjer: För det första, vilket jag redan har talat om, måste fokus riktas på etikens betydelse för en långsiktigt positiv ekonomisk utveckling. För det andra, som jag också berört tidigare, måste arbetet med att sanera de offentliga finanserna fortsätta med oförminskad styrka. Ett minskat budgetunderskott är en förutsättning för lägre räntor och en låg inflation, och därmed också en sund tillväxt i ekonomin. För det tredje måste fler människor ges chansen till meningsfull sysselsättning. De offentliga finanserna tillåter inte att antalet skattefinansierade arbetstillfällen ökar i den offentliga sektorn. De nya jobben måste i stället skapas i den privata sektorn. Det är ofta i de små och medelstora företagen som framtidens nya jobb skall skapas. Riksdagen har redan tagit en rad beslut för att skapa gynnsamma förutsättningar för ett ökat företagande. Det gäller att få maximal sysselsättningseffekt av den tillväxt vi nu börjar uppleva. Men då krävs en politik som på bred front skapar utrymme för alla former av tjänsteproduktion. Det innebär en politik som samtidigt främjar kompetens och kunskapsintensiva företag, minskar beskattningen av arbete och öppnar arbetsmarknaden för nya typer av arbeten. Exempel på en sådan politik är en skatteväxling, från arbete till miljöbelastande utsläpp, ändliga naturresurser och energi. I avvaktan på större sänkningar av arbetsgivaravgifter eller sänkt tjänstemoms bör en särskild u-skattesedel införas för arbetslösa ungdomar under 25 år. Den skulle innebära slopad moms och sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar som vill arbeta direkt mot hushållssektorn. Arbetsuppgifterna skulle kunna vara snöskottning, barnpassning, städning, gräsklippning, bilvård, etc. Då dessa tjänster är mycket priskänsliga tror vi att det är nödvändigt att skattesystemet anpassas så att hushållen har råd att köpa dem. Ett införande av en u-skattesedel, alltså en speciell ungdomsskattesedel, riktar statens skattelindring till redan arbetslösa, som därmed skapar sig arbeten som i dag inte existerar eller endast utförs svart. De som ser en fara i att människor skulle fastna i den här typen av arbeten borde kunna ansluta sig till kds-modellen, eftersom den innebär en övre gräns på 25 år. Därmed kan vi också avföra en hel del av övertonerna i den s.k. pigdebatten. Fru talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande FiU10

Fru talman! Först vill jag göra en reflexion över Attefalls anförande, där han sade att vårdnadsbidraget är finansierat, precis som allt annat som ligger i budgeten och som representerar statliga utgifter. Man slutar med ett underskott på Finessen med vårdnadsbidraget är att det definitivt är en nytillkommen utgift. En annan sak är att om man har en sådan attityd, Stefan Attefall, i det läge som landets ekonomi befinner sig i, så tenderar reformutrymmet att bli obegränsat. Varför inte klippa till med ett vårdnadsbidrag på 4 000 kronor? Då blir budgetunderskottet 174 miljarder kronor, men det är ändå finansierat, eftersom det ligger i budgeten. Detta är logiken i Attefalls resonemang. Därmed kan vi kanske lämna den frågan. Det finns en annan fråga som jag tycker att Attefall skall ta upp här i kammaren, och den rör vården. Han nämner inte den. Men det var den frågan som förde kds in i riksdagen, med Jerzy Einhorn i spetsen för ökade satsningar. Vi vet alla vad som har hänt. Vi har sett reportagen; på sjukhus, vårdcentraler och i äldreomsorgen möter vi människors oro. Det är en bild av de neddragningar som har skett i den kommunala sektorn. Attefall berömde sig i sitt tal av att man har tagit ytterligare utgiftsnedskärningar i den offentliga ekonomin. Jag tror att han preciserade det till 90 miljarder kronor. I detta ligger en icke oväsentlig del kommunala utgifter, Stefan Attefall! Regeringen har själv uppskattat det till 60 000 jobb som skall bort i kommuner och landsting, i vård och utbildning. Det ingår i den s.k. Nathalieplanen, av och till prissatt till 35-miljardersnivå. Med tanke på det budskap som kds hade i valrörelsen, med tanke på den opinion vi alla möter och med tanke på vad etik och moral kräver i form av anständiga svar -- berätta hur denna besparing skall ta sig uttryck i landets kommuner, i vården och i omsorgen, Stefan Attefall! Vi väntar alla på kds beskrivning av den utvecklingen.
Fru talman! Jag skall gärna ta upp frågan om vården. Det är inte så enkelt att enbart vårdfrågan förde kds in i riksdagen, men jag tror att det var en av många frågor som man kände att kds hade ett engagemang i. Det har vi. Men vi har också en insikt om att detta är mycket svåra problem. Vi har varit med om att göra en viss neddragning av statsbidragen till kommuner och landsting. Det är dock bara en femtedel av de neddragningar som Göran Perssons socialdemokratiska vänner genomförde under 80 talet. Men vi gjorde det helt enkelt därför att vi upplevde en akut ekonomisk situation. Vi vet också att kristdemokrater ute i landets kommuner och landsting ser till att man prioriterar just vården och omsorgen där de har möjlighet att påverka. Som ett exempel kan jag nämna Västerbottens läns landsting, som styrs av socialdemokraterna. De ville skicka ut hundratals sjukvårdsbiträden och sköterskor i arbetslöshet mot oppositionens vilja. De ville inte bara ta igen de skulder som fanns på pensionssidan just då, utan de ville hämta igen 70 talets och 80-talets försyndelser på en gång. Hela oppositionen, kristdemokrater och andra, upplevde att detta var en dålig stabiliseringspolitik. Det var Länsarbetsnämnden som räddade landstingets socialdemokratiska ledning från en stor och besvärlig debatt. Vi har det besvärligt ute i kommuner och landsting på grund av att ekonomin har gått bakåt i ett par års tid till följd av de missgrepp som skedde under 80-talet. Nu gäller det att se framåt. Den offentliga konsumtionen kan inte öka, men vi skall inte heller dra in ytterligare statsbidrag till kommunerna. Det anser kristdemokraterna i dagens läge. Men det krävs ett ordentligt, praktiskt prioriterande för att skydda just de gamla och sjuka, inte minst de långvarigt sjuka, från att drabbas av Sveriges dåliga ekonomi. Det är alltid så att de människor som har minst får det besvärligast när ekonomin är dålig. Därför är det viktigt att vi för en långsiktig och ansvarsfull politik och inte ger Sverige nya problem utöver dem vi har att reda upp nu. Jag vill också säga något kort om vårdnadsbidraget. Socialdemokraterna har en filosofi som går ut på att bara den reform som man ogillar anses vara ofinansierad på grund av budgetunderskottet i Sverige. Men reformer som man gillar, t.ex. handikappreformen och biståndsökningarna, är inte ofinansierade enligt Göran Perssons retorik. Den inkonsekvensen måste Göran Persson förklara. Självfallet kan vi säga att 170 miljarder av statsutgifterna är ofinansierade, men det är mycket mer än vad vi talar om när det gäller vårdnadsbidraget. Det är en strukturreform för att flytta makten från politiker och planerare till köksborden, där människorna skall fatta beslut om sin egen barnomsorg och om försäkringar för sina barn och sig själva. Jag är övertygad om att det kommer att innebära att vi får kostnadsbesparingar på sikt. Men i avvaktan på de vinsterna har vi också finansierat detta inom saneringsprogrammets ram. Så kommer budgetarbetet att fortsätta: Sakta men säkert kommer vi att plocka ned budgetunderskottet till en hanterbar nivå -- om den här regeringen får fortsätta och inte Socialdemokraterna kommer och förstör alltihop.
Fru talman! Just det! Om den här regeringen får fortsätta så blir det ytterligare 60 000 färre anställda i kommuner och landsting, Stefan Attefall! Det är innebörden av vad Attefall nyss läste upp här i kammaren. Men när man pressar honom -- och lyssna noga nu! på besked om vad detta betyder, säger han till mig och övriga som har lyssnat att det inte skall bli några ytterligare nedskärningar! Detta framgår av protokollet. Men han sade nyss i sitt anförande att 90 miljarder kronor, varav en stor del är besparingar i offentlig konsumtion, skall bort! Det är Nathalieplanens innehåll. Antingen står Stefan Attefall bakom regeringens ekonomiska politik -- och det gör han faktiskt -- och då är det god etik och moral att icke bära falskt vittnesbörd utan att stå för sin uppfattning. Eller så upplever Stefan Attefall det som han har framför sig som så plågsamt att han rimligen bör söka andra politiska konstellationer att verka inom. Detta, äldreomsorgen och vården, är en ödesfråga för kds. Stefan Attefall går runt detta och ger dubbla budskap. Det är uppslutning kring de kraftfulla besparingarna, samtidigt som inte en krona skall tas utöver vad som har tagits. Det går inte att säga så. Det är dålig etik, Stefan Attefall! Han trasslar sedan runt i Västerbottens läns landsting. Jag kan förstå att han vill fly dit. I dagens nummer av tidningen Dagen läser jag en insändare från en kvinna som har lämnat kds. Hon skriver så här: ''Den lilla människan kommer i kläm mellan de stora målen. Generositeten inom KDU har försvunnit. Ärligheten är borta och likaså den goda stämningen. Vad annat kan man vänta sig med MUF-åsikter i den högsta ledningen?'' Det är undertecknat av en avgående organisationschef för kristdemokraterna i Västerbotten. Förstår inte Stefan Attefall att det budskap som kds levererade i den föregående valrörelsen om att satsa på vården i dag möts av en oerhörd besvikelse, när man ser politiken som bedrivs? Förstår inte Stefan Attefall att om man i anförandet säger att man står fast vid beslutet om nedskärningar i kommunerna, så kan man inte i repliken hävda att inte en krona skall tas? Då bär man falskt vittnesbörd.
Fru talman! Först och främst vill jag kommentera den insändare som Göran Persson citerar. Han börjar läsa på ett väl valt ställe. De mål som den här damen var kritisk mot gällde medlemskap i den europeiska unionen och ekonomisk tillväxt. Jag uppfattar det som att Göran Persson inte har någon annan uppfattning än vad jag har, nämligen att vi skall vara med i den europeiska gemenskapen. Den här damen delar, som sagt, inte den uppfattningen. Det är detta som hon är kritisk mot. Låt oss gå tillbaka till vården! Jag försöker vara seriös när jag säger att detta är en svår fråga. Vi har en krympande kaka, och vi har att hantera en svår situation inom exempelvis vården. Vi kunde se bilder från 1989, 1990 och 1991 som visade gamla och sjuka som låg i korridorerna utan tillsyn. De problemen fanns då, och vi har sett att en del av de problemen fortfarande finns kvar. Jag vet också att kristdemokrater styr och ställer med just den sociala omsorgen i kommunerna. Man satsar mycket på nya äldrebostäder och gör mycket stora insatser för att hjälpa de gamla och sjuka. Man prioriterar verkligen det området i den kommunala budgeten. Detta med realt oförändrad konsumtion, som det heter i saneringsprogrammet, innebär att kommunerna realt sett inte får växa ytterligare. När det blir tillväxt i vår ekonomi kommer kommunerna inte att tillåtas växa i samma takt som ekonomin. Det innebär för den skull inte att kommunerna alltid måste krympa vård och omsorgsinsatserna. Det innebär att man får fortsätta med att effektivisera och hålla igen och att man inte får vara med och dela på den ökning av kakan som kommer att bli. Den måste gå till att sanera statsfinanserna. Detta innebär inte alls att vi skall genomföra samma 35-miljardersbesparing på kommuner och landsting som Göran Perssons partikamrater gjorde under 1980-talet. Det finns inga sådana planer i regeringens arbete just nu. Göran Persson måste förklara sig. Han är orolig för kommunernas ekonomi. Det var han inte minst när vi var tvungna att genomföra en del smärtsamma besparingar på det området. Hur kan det komma sig att dessa pengar aldrig finns i Socialdemokraternas budgetförslag? Sedan våren 1993 har dessa pengar aldrig funnits med. Lars Bäckström ställde frågor om detta i dagens debatt. Göran Persson och alla andra socialdemokrater vägrade svara på dem. Socialdemokraterna har inte mer pengar än vad vi har. Ni har mindre, eftersom ni skall använda era pengar till många andra saker som innebär att ni t.ex. stimulerar exportindustrin och investerar ännu mer, trots att man just nu gör goda vinster. Detta är ert dilemma. Det måste ni stå till svars för. Ni försöker skjuta över den bollen på oss.
Fru talman! Stefan Attefall inledde med att säga att jag hade friat till Socialdemokraterna. Attefall! Det var inget frieri. Det var en inbjudan till en släktträff. Det är något helt annat än frierier i vanlig mening. Vi känner en ideologisk gemenskap med Socialdemokraterna. Det vill vi utnyttja. Stefan Attefall! Jag rullar t.o.m. ut en röd matta för Göran Persson. Samtidigt säger jag till honom att han inte får torka av några leriga skor på mina mattor. Det är dålig etik i politiken om han försöker med det. Det är alltså mycket klara och enkla besked. Jag tycker att det som Stefan Attefall sade om skatteväxlingen var bra. Det är inte något frieri. Jag konstaterar faktum. Vi är överens. Centern och t.o.m. Socialdemokraterna, tror jag, är överens om detta. Vi är i majoritet. Ändå kommer det inte att hända något på länge. Det är några andra som bromsar, Stefan Attefall. Det är vännerna i regeringen, dvs. Moderata samlingspartiet och kanske Folkpartiet liberalerna. Så knepigt kan det vara i politiken. Jag betvivlar inte Stefan Attefalls vilja att ge mer till vården, inte heller hans vilja att sitta i regeringen med Moderaterna. Då får man ge avkall på pengar till vården. Då får man ge avkall på detta med skatteväxlingen. Så kan det vara när det finns två olika viljor och den ena är starkare. Det är kristdemokraternas problem. Jag skall nu gå över till EU-frågan. Stefan Attefall sade att det vore bra med sänkt moms på tjänster. Sedan sade han: Nu skall vi in i EU. Det skall bli så bra. Det går inte, Stefan Attefall. Nu får ni välja igen, antingen sänkt moms på tjänster eller EU. EU förbjuder stenhårt och kategoriskt sänkt moms på tjänster. Så var det med den saken. Jag som står utanför EU kan driva kravet om sänkt moms på tjänster för att få fler tjänstejobb i den privata sektorn. Det kan jag göra med ett glatt hjärta, men det kan inte Stefan Attefall. Han skall in i EU. Så blir det ibland när man måste välja. Politik handlar ofta om att välja. Stefan Attefall säger att vi skall spara bort underskotten. Jag är oerhört hederlig. Jag säger att vi måste höja skatterna, spara och få tillväxt. Alla dessa tre saker behövs, Stefan Attefall, om man skall klara de svåra underskotten. Säger man något annat talar man inte sanning. Göran Persson har varit inne på frågan om vården. Det är oerhört viktigt. Stefan Attefall! I Dagens Nyheter från i dag står det: ''Allt är till salu''. Artikeln handlar om Stockholms landsting. Där finns en stor bild på ett monopolspel, och alla sjukhus finns med på spelplanen. Detta med marknadstänkande i sjukvården är dåligt och dumt, men det har ni tillåtit. Ni drog in ca 7,5 miljarder från kommunerna. Det var det första ni gjorde när ni kom i regeringsställning. Stefan Attefall! Är det inte dags att ge kommunerna 5 miljarder?
Fru talman! Göran Persson har hävdat att vi styr hela regeringen och även indirekt socialdemokratiska förslag. Lars Bäckström säger att vi lägger oss platta och bara lyder andra. Detta är den bild vi har att brottas med. Vi får höra sådana här påståenden från helt olika håll. Sanningen är den att vi påverkar och betyder en del, inte lika litet som Lars Bäckström tror och inte lika mycket som Göran Persson tror. Skatteväxlingen är viktig. Vi har drivit den frågan. Vi har också drivit krav på att det skall bli en parlamentarisk utredning om detta, inte för att begrava frågan utan för att skapa en politisk överenskommelse över gränserna kring en långsiktig skatteväxling. Vi vill ha en skatteväxling för att skapa trygghet och spelregler för industri och näringsliv och för att också skapa lösningar som gör att det kan bli en rejäl växling av skatter mellan t.ex. arbete och miljöfarliga utsläpp. Den här utredningen är på gång. Vi har fått gehör för detta krav. Även Lars Bäckströms parti kommer att bli inviterat till det arbetet. Om det blir en släktträff eller ej är svårare att bedöma. Jag skall återigen ta upp frågan om kommunerna och landstingen. Inom de trånga och begränsade ekonomiska resurser som finns skall vi se till att det prioriteras utifrån vad vi skulle vilja kalla människovärdighetsprincipen. Då kommer vården och omsorgen i första rummet. Men detta innebär inte att vi kan trolla med knäna och få fram pengar från luften. Eftersom vi har världens högsta skattetryck i Sverige beror problemen inte i första hand på att det har varit brist på pengar. Vi har använt pengarna på ett felaktigt sätt, på ett sätt som inte har skapat tillräckligt stark ekonomi för att bära upp alla de ambitioner som vi har. Därför måste vi börja bygga underifrån. Vi måste bygga upp musklerna i den svenska ekonomin för att därigenom skapa resurserna. Vi kan inte börja med att sätta musklerna på en svältkur genom gigantiska skattehöjningar. Det blir tyvärr ofta det enda receptet som kommer från Vänsterpartiet. Ni räknar bra i Vänsterpartiet, men ni räknar på fel åtgärder. Ni har landat fel i ert synsätt. Det är i och för sig bättre att vara hederlig i sina felaktiga slutsatser än att vara mindre nogräknad i vackra slutsatser som låter bättre än de egentligen är.
Fru talman! För det kommande budgetåret har vi i Vänsterpartiet förslagit skattehöjningar i statsbudgeten på 10 miljarder och besparingar i statsbudgeten på 7 miljarder. Det är en ganska hyfsad fördelning. Det är nödvändigt med besparingar under de kommande budgetåren. Det kommer också att vara nödvändigt med skattehöjningar under många år för att det skall bli balans i ekonomin. Naturligtvis kan man inte trolla. Men man kan göra en sådan enkel sak för att skaffa resurser till vården som att slopa grundavdraget för dem som har inkomster över brytpunkten, alltså för dem som tjänar mer än 200 000. Då får man in 5 miljarder. Dessa pengar går bara till kommunsektorn, ingen annanstans. Det är alltså en utvidgning av den kommunala skattebasen. Marginalskatten stiger inte över 51-procentsnivån vid en kommunalskatt på 31 %. Nu har jag nästan trollat med knäna i alla fall. Så bra har jag konstruerat detta förslag. Det skulle vi säkert gemensamt kunna rösta för om inte kristdemokraterna satt fast i den här regeringen. Naturligtvis påverkar ni en del. Den stora presenten till er var ju vårdnadsbidraget. Det är er stora sak. Det hade varit bättre för det svenska folket om ni hade sagt att ni absolut inte skulle vika från kravet på mer pengar till vården. Nu drev ni i stället fram vårdnadsbidraget. För de sjuka och gamla hade det varit bättre att ni hade gjort den prioriteringen. Då hade ni nog kunnat få igenom pengarna till vården. Men ni gjorde en annan prioritering, och det får ni ta på er ansvaret för. Stefan Attefall, vi skall se frågan långsiktigt och korrekt och vara oerhört hederliga. Arbetslösheten skall minska. Det är vi överens om. Det kommer inte att gå om vi inte förkortar arbetstiden. Men om vi förkortar arbetstiden, Stefan Attefall, kan vi klara att få ned arbetslösheten till den nivå som vi anser är normal för Sverige. Nu skall jag ge Kristdemokraterna ett ord på vägen. Förkortad arbetstid ger också mera tid för familjen. Om man arbetar kortare tid kan man vara hemma mera med sina barn. Ni värnar ju om familjen. Det här är alltså en bra åtgärd även för familjepolitiken. Utan kortare arbetstid, Stefan Attefall, kan man inte få ned arbetslösheten till en nivå på 2--3 % som vi tycker är acceptabelt. Det är ganska lätt att bevisa detta matematiskt.
Fru talman! Det finns ingen ekonomisk forskning som styrker att förkortad arbetstid verkligen skulle skapa flera jobb. Det skulle det möjligen göra om man sänkte lönen i motsvarande grad. Men jag tror inte riktigt att Vänsterpartiet tänker i de banorna. Däremot är det självfallet trevligt om vi kan åstadkomma en sådan utveckling att vi kan ta ut en löneökning i form av kortare arbetstid för att få mera tid för barnen och de nära och kära. Det ser jag inte alls negativt på. Jag tror i och för sig inte att framtiden kommer att innebära att vi kommer att kunna göra sådana alexanderhugg på arbetsmarknaden och av arbetstiden. Det kommer snarare mera att bli fråga om individuella och flexibla lösningar. Det behöver man inte heller vara negativ till. Jag vill göra Lars Bäckström uppmärksam på ett förhållande när det gäller kommunernas ekonomi. Vi har varit med om en smärtsam neddragning. Den är dock blygsam om man jämför med socialdemokraternas neddragning under 80-talet. Men vi har också varit med om att ge 4,2 miljarder extra till kommunsektorn under 1993 för att lindra minskningen i kommunernas ekonomi. Vi har också varit med om att slopa det statliga grundavdraget för inkomster över brytpunkten. Det gav 2 miljarder. Dessa pengar har använts för finansiering av andra åtgärder. Vi har också beslutat om ROT-åtgärder på olika områden. Till stor del har det gällt att kommunerna har kunnat bygga äldrebostäder tidigare än beräknat och reparera sådana som har varit slitna och i dåligt skick. Vi använder också arbetsmarknadspolitiska medel för att utbilda och höja kompetensen på arbetskraften i kommuner och landsting. Det gäller personer som annars kanske skulle bli varslade till följd av kommunernas ekonomiska situation och organisationsförändringar. Dessa organisationsförändringar är nödvändiga på lång sikt men kom kanske inte helt perfekt i tiden. Nu får man chansen att utbilda sig och höja sin kompetens. Därmed skapar vi bättre förutsättningar för kommunerna att klara sina ambitioner på det sociala området. En rad sådana åtgärder vidtas för att försöka parera den akuta situation som vi upplever just nu och för att skapa bra förutsättningar för en långsiktigt riktig utveckling. Men vi tar också hänsyn till de stora begränsningar som finns i statens ekonomi. Det är det sistnämnda som skiljer oss från Vänsterpartiet.
Fru talman! Med utgångspunkt ifrån ett belopp på Attefall i väg och började undra över helheten i Ny demokratis politik. Han fick inte den att gå ihop. Det är faktiskt mycket lätt att läsa vår ekonomiska motion. I den finns förslag på besparingar på 38 miljarder kronor. Det är den enda motion som har presenterats inför denna kammare som skulle kunna väcka någon som helst respekt hos något internationellt organ, vågar jag påstå. Vi är det enda parti som föreslår de neddragningar som man måste göra. Regeringspartierna har förvisso inte gjort det. Herr Attefall säger vidare att han är så nöjd med de insatser som kds gör på olika områden. Jag får hoppas att han verkligen är nöjd med dem. Det gäller bl.a. ROT-förslaget. Det lustiga är att det handlar om att ett utskott beslöt sig för att genomföra något som kallas kyrko-ROT på 12 miljoner kronor. Det är detta som kds av alla partier tycker är så konstigt och inkonsekvent. Man tar sig för pannan, och i mitt fall är den stor. Här vet vi alla att det är kds och andra regeringspartier som inte är med på några av våra besparingar. Det är detta som det handlar om. När det gäller de 38 miljarderna vågar ni inte gå med på en enda bit. Ni menar att alla våra förslag skall täckas av era besparingar. Det är klart att det inte går. Ni har ju inga. Det är netto 0,5 miljarder. Snälla herr Attefall, tro inte att vi är någon sidovagn eller att jag skulle vara någon springpojke, eller vad det nu var som nämndes tidigare. Förra året bevisade vi det genom att yrka avslag på riktlinjerna för regeringens ekonomiska politik. Det gjorde vi den 10 mars. I dag är det således nästan en årsdag. Vi kanske inte skall göra det nu. Det vet jag inte. Men om det kommer fler sådana dumma påpekanden kan vi kanske göra det. Den gången räddades ni av Socialdemokraterna. Socialdemokraterna räddade samtidigt sitt eget skinn, eftersom de i annat fall skulle ha blivit avslöjade. Ni lever i dag, som regeringspartier, faktiskt på vårt ansvarstagande och på vår bedömning att de förslag som kommer från er i allmänhet inte är lika illa som de som kommer från Göran Persson och kompani. Men den jämförelsen är inte särskilt mycket att yvas över.
Fru talman! Jag kritiserade helheten i Ny demokratis politik. Jag menar att man måste ta ansvar för slutresultatet av partiets olika ageranden i olika utskott. Att tycka något i en text är en sak, men det är en helt annan sak att se till att det blir en helhet som man kan stå för när frågan behandlas i olika sammanhang och i olika utskott. Om man går ihop med Socialdemokraterna om utgifterna men inte får gehör någonstans för inkomsterna, blir inte helheten bra. Jag menar att det är upp till varje parti i riksdagen att ta ansvar för att helheten av partiets agerande också blir bra. Jag ifrågasatte därför Ian Wachtmeisters förmåga att hålla ihop partigruppen. Det har talats om en kyrko-ROT, och visst kan det vara trevligt med pengar för sådana ändamål. Vi kristdemokrater försöker alltid se till att finansieringen är ordnad när vi gör något som kostar pengar. Vi försöker nämligen ta ett helhetsansvar. Självfallet vore det lätt och populistiskt för oss att gå ut i vissa kretsar och säga att vi skall satsa pengar på kyrko-ROT. Men vi vill faktiskt ha ett mål på ännu längre sikt. Vi vill skapa trovärdighet för att vi försöker ta ett helhetsansvar för vad våra förslag innebär. Vi vill ta ett ansvar för helheten efter det att beslutet är fattat. Det medför vissa begränsningar för hur vidlyftiga vi kan vara. Det är dock den enda realistiska linjen om man skall ta ansvar både i riksdag och regering. Jag hoppas att Ian Wachtmeister skall ha samma ambitioner som vi kristdemokrater har. Jag hoppas att han har det.
Fru talman! Vi har betydligt högre ambitioner än vad ni har inom regeringspartierna. Vi tar ansvar, och vi ser till helheten. Det anförande jag höll tidigare handlade om allmänintresset. Vi representerar inga särintressen. Tyvärr gör nästan alla andra det här inne. Herr Attefall frågar sig om jag kan hålla ihop partiet. Svaret på den frågan är: Ja, det kan jag en stund till. Lugn, bara lugn, vår uppgift här inne är faktiskt att hålla ihop Sverige. Det handlar om Sveriges ekonomi och Sveriges finanser. Vi har kommit med den typ av tuffa förslag som är nödvändiga i den här situationen. Det har ingen annan här inne vågat. Ni vågar inte ens diskutera de förslagen. När man talar med kds kan man inte komma undan frågan om vårdnadsbidraget. Hur kan ni över huvud taget tala om finansierade åtgärder och helhet i politiken? Ni svamlar om ett vårdnadsbidrag som inte är finansierat med en enda krona, åtminstone inte när det skall dra i gång. Det är helt otroligt. Vi talar om 2 miljarder kronor. I det avseendet måste jag hålla med Göran Persson. Han behöver inte så mycket medhåll annars. Han ser så nöjd ut. Men i det här fallet måste man faktiskt göra det. Kds förslag är häpnadsväckande, särskilt som det kommer från ett parti som säger att vi inte har finansierat 12 miljoner till någon gammal kyrka.
Fru talman! Jag tycker att frågan om kyrko-ROT har fått litet väl stor betydelse. Det är principen som är intressant. Nu har Ian Wachtmeister sagt att han har t.o.m. högre ambitioner än vad regeringspartierna har att se till att helheten blir bra för Sverige. Jag tycker att det är utmärkt. Om denna princip får vägleda Ian Wachtmeister och hela Ny demokrati-gruppen under vårens riksdagsarbete, tror jag säkert att det kan bli konstruktiva diskussioner med regeringspartierna i utskotten. Ibland tvivlar jag på detta, och det är det som har föranlett mitt inlägg. Jag får väl ta upp frågan om vårdnadsbidraget en gång till. Bl.a. läggs det ut riktlinjer för hur budgetunderskottet skall krympas. Sparas det mer pengar än vad riktlinjen kräver för att åstadkomma reformer -- oavsett om vi pratar om bistånd, handikapp, kommunalt bostadstillägg eller vårdnadsbidrag -- måste det innebära att det hela skall klaras inom saneringsprogrammets ram. Det gör vi i det här fallet. Men vad som också är intressant -- och det borde intressera Ian Wachtmeister -- är att vårdnadsbidraget är en strukturellt viktig reform. Det innebär att en del av makten över barnomsorgen flyttas från politiker och planerare till köksborden hemma hos familjerna. En större del av statens stöd styrs till familjepolitiken. Detta kommer att innebära att det kommer att finnas flera olika alternativa lösningar. Beräkningar från SCB visar att om detta påverkar efterfrågan på dagisplatser med bara några få procent, är reformen självfinansierande. Jag tycker att Ian Wachtmeister borde intressera sig litet mer för dessa mekanismer. Då ser han att det är fråga om kortsiktig finansiering av vårdnadsbidraget men också att vårdnadsbidraget troligtvis -- med god sannolikhet -- blir självfinansierande. Efterfrågan på dagisplatser minskar. Fler kommer att stanna hemma längre innan de påbörjar ett förvärvsarbete. De väljer andra lösningar för barnomsorgen med utgångspunkt i lokala förhållanden osv. Jag tycker att vi skall se positivt på den valfriheten, och den kommer att få positiva effekter på svensk ekonomi. Samtidigt ser vi till att det finns goda förutsättningar och bra kvalitet för den offentligt finansierade barnomsorgen i kommunerna. Den är också viktig och behövs. Vi behöver mera av valfrihet och flexibilitet. Det är det fina med vårdnadsbidragsreformen. Därför tror jag att när Ian Wachtmeister ser närmare på det hela kommer han att kunna göra en bedömning med ett mer vidgat perspektiv än vad som framkommer i denna diskussion.

Fru talman! För vad jag trodde skulle bli 24 timmar sedan när jag förberedde detta anförande men som nu har blivit 28 satt jag och mina kolleger och förhandlade med Europeiska Unionen om villkoren för Sveriges medlemskap. Det var många och långa turer, många låsta lägen och i flera fall nästan sammanbrott. Men vi nådde ända fram kl. 12.12 den 1 mars 1994. Det kan vara värt att lägga på minnet. Klockan hade då stoppats nästan 12 timmar tidigare. Många har i dag konstaterat att detta var ett historiskt ögonblick. För mig var det framför allt ett glädjens ögonblick! Jag är glad över att jag nu kan konstatera att Finland och Österrike också är klara med sina förhandlingar. Jag hoppas och tror att också Norge blir det. Resultatet är en mycket stor framgång för Sverige. Det kommer att ha stora positiva effekter på vår ekonomi. Jag noterade med viss glädje att Göran Persson använde precis samma ord. Det är bra. Som alla har förstått satt resultatet långt inne. Men till sist fick vi den bananformade infasning på statsbudgeten för medlemsavgiften som vi ville ha. Det kan vara bra att veta att sammanlagt avlastas budgeten med ungefär 9,3 miljarder kronor under de fyra första åren. Vår medlemsavgift till EU blir alltså netto blygsamma 50 kr per person under 1995 och 150 kr per person under 1996. Det är ganska små belopp i förhållande till de fördelar som gives. När infasningen är slut efter de första fyra åren och full avgift skall betalas, handlar det om 700--750 kr per person och år. Fördelarna är långt, långt större för oss i Sverige. Förhandlingsresultatet visar att Europeiska Unionen respekterar våra svenska särdrag. Det gäller t.ex. miljön eller regionalpolitiken där gles befolkning utgör en bas för stöd till Sverige. Vi har fått igenom särkrav i fråga om regler mot salmonella. Systembolaget blir kvar. Listan kan göras mycket längre. Redan avtalsförhandlingarna visar sanningshalten i att vi kan påverka. Inflytandet blir naturligtvis ännu större när vi är medlemmar. Genom medlemskapet -- som vi hoppas på att få ja till i folkomröstningen -- får vi rösträtt i Sverige, rösträtt i Europa och jobb i Jag är faktiskt mycket stolt över att kunna bidra till att Sveriges medborgare föreläggs avtalet i en folkomröstning. Vi vet att Europa har sagt jag till Sverige. Nu är det dags för oss svenskar att säga ja till Europa. Det bästa vi kan göra för freden, för tillväxten, för miljön, för jobben och tryggheten är att säga ja till Europa. Nu är det hög tid för Socialdemokraterna att komma ur startgroparna. Startskottet har gått, Göran Persson. Det finns inget att vänta på. Det är dags att aktivt börja bedriva opinion för ett medlemskap. Fru talman! EU-medlemskapet är ett bra mer långsiktigt och kraftfullt sätt att skapa nya jobb än det s.k. recept som skrivs ut i den socialdemokratiska reservationen till dagens betänkande. I den motion som ligger bakom denna reservation finns det en tabell. Den tabellen påstås visa att för varje arbetslös människa som går från a-kassa till ett jobb tjänar staten 173 420 kr -- mycket exakt. Om tabellen vore riktig -- vilket den inte är -- skulle vilken omfattning eller inriktning som helst kunna motiveras för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, så länge arbetslösa människor finge jobb. Varför i allsin dar, Göran Persson, föreslår ni inte ännu högre utgiftsnivåer än dem som finns i motionen? Ännu mer av denna goda karamell skulle var mycket bättre, särskilt som ni felaktigt påstår att budgetunderskottet blir lägre genom att man spenderar mer! Finansutskottets majoritet frågar sig också helt logiskt varför ''motionärerna nöjer sig med att förbättra budgetunderskottet med endast 5,2 miljarder om man genom ytterligare utgiftsökningar och skattesänkningar kan åstadkomma ännu större förbättringar i statsbudgeten.'' Kort sagt: Varför så blygsam, Göran Persson? Göran Persson har i dag i olika replikskiften försökt att göra sig till tolk för något slags mera högtstående politik än vad regeringens politik innefattar. Göran Persson sade i sitt anförande att regeringen målmedvetet skapar arbetslöshet. Han insinuerade att regeringen vill att människor skall få det sämre. Detta är oförskämt, och det borde vara ovärdigt Socialdemokraternas talesman. Men det är, fru talman, värre än så. Hela den socialdemokratiska motionen som ligger till grund för reservationen som är fogad till dagens betänkande är en skymf mot allt vad hederlighet och politisk stil heter. Den är en förolämpning inte bara mot den svenska regeringen -- vi kan ta sådant --, men mot alla de politiker, borgerliga såväl som socialistiska, som i regeringsställning runt om i hela Europa brottas med problemet att få ned den skrämmande höga arbetslösheten. Motionen är en förolämpning mot de människor som är arbetslösa. Självfallet skulle vi alla för länge sedan ha tagit fram det trollspö som Göran Persson påstår finns och svingat det -- om det hade funnits. Men det finns inte. Trollspön finns bara i sagor. Fru talman! Skälet till att Göran Persson är så blygsam, vilket är olikt honom, och inte fullföljer resonemanget i motionen och reservationen, är att han vet att det hela är en bluff. Det gör ohederligheten än mera anmärkningsvärd. Denna bluff blir tydligare och tydligare ju mer man öser på. Det finns, som har nämnts tidigare i dag, ett grundläggande fel i tabellen som Göran Persson ''glömmer'' att nämna. Jobben måste skapas i den privata sektorn för att det hela skall fungera. Göran Persson, liksom ofta LO och ibland också AMS, antar att jobben uppkommer i den privata sektorn. Det är nämligen bara om de privatfinansierade jobben uppkommer som det uppstår positiva effekter i de offentliga finanserna. Men förslagen i de socialdemokratiska motionerna är helt annorlunda. De är nästan uteslutande inriktade på offentligfinansierade arbetstillfällen. Jobb i kommuner och landsting, oavsett om det är s.k. vanliga jobb, utbildningsvikariat eller beredskapsjobb, har många positiva effekter. Men de förbättrar inte de offentliga finanserna. De offentliga finanserna förbättras tyvärr inte av att kommuner och landsting nyanställer, eller av att staten nyanställer, även om man räknar aldrig så generöst på de dynamiska effekterna, dvs. att människors löner spenderas och till viss del går till skatt. Vad Göran Perssons tabell i socialdemokraternas motion visar är inte att det går att lösa problemen i de offentliga finanserna, och därmed det stora arbetslöshetsproblemet, med ännu mer utgifter till AMS eller till kommuner och landsting. Sifferexercisen visar i stället hur viktigt det är med företag som anställer. Fru talman! Detta leder en osökt in på frågan: Varför förespråkar socialdemokraterna förslag, och en politik, som försvårar och försämrar för småföretagen i samma andetag som de vill ha fler jobb? I tidningsintervju efter tidningsintervju kan man läsa om ledande företrädare för Socialdemokraterna som vill riva upp än det ena än det andra beslut som fattats av denna riksdag, beslut som tillkommit efter ganska långa och många diskussioner i avsikt att underlätta för företagen. Besluten skall framför allt underlätta för småföretagen och småföretagarna, de här människorna som jobbar och sliter för att få företagen att fungera, så att andra människor kan få jobb. Ena dagen är det Mona Sahlin som lovar att riva upp gjorda förändringar vad gäller arbetsrätten och dubbelbeskattningen. Nästa dag är det LO:s ordförande, den nye, Bertil Johnsson, som säger sig inte vilja spara ett enda öre mer och som dessutom vill riva upp alla genomförda förändringar i ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna. Det kan vara litet besvärande för Göran Persson. Det gäller ju även a-kassan. Göran Perssons kalkyler är lätta att vända mot socialdemokraterna själva. De utgör i själva verket ett mycket starkt argument för ett gynnsamt företagsklimat, nämligen argument för vettiga skatteregler, för reformerad arbetsrätt, för privat riskkapital och för en stram finanspolitik som möjliggör fortsatt lägre räntor. Göran Perssons tabell visar alltså paradoxalt nog egentligen ett mycket starkt stöd för regeringens ekonomiska politik: det behövs fler jobb i privat näringsliv. Fru talman! Ett annat favoritargument som oppositionspartierna framför är att regeringen ingenting gör. Påståenden att regeringen väntar till 1996 har varit ett genomgående drag, nästan den enda genomgående linje som går att upptäcka i Göran Perssons olika anföranden. Ingenting kunde vara mer felaktigt än detta. Utom alla de åtgärder som skapar nya riktiga jobb i privat sektor, bedrivs det en mycket aktiv och omfattande arbetsmarknadspolitik, en mycket offensiv utbildningspolitik och en långsiktig finanspolitik för att få bukt med underskotten, allt i mening att skapa fler nya arbetstillfällen. Regeringen kommer också, så fort de nödvändiga besluten är fattade här i kammaren, att trycka på knappen för att få i gång sysselsättning för ytterligare nära 10 000 människor fram till sommaren. Det sker genom att vi aktiverar de kvarvarande 1,5 miljarder kronor som redan är avsatta i Arbetsmarknadsdepartementets anslag, men som ännu inte kunnat omvandlas till angelägna åtgärder. Det gäller insatser inom viktiga områden där det är möjligt att snabbt komma i gång. Det finns viktiga insatser att göra inom kulturen, framför allt när det gäller kulturmiljövård och kulturbyggnader. Det finns viktiga insatser att göra inom miljöområdet, exempelvis radonsanering, bullerbekämpning eller allergisanering. Vi kommer också att satsa en del på bostäder till äldre. När arbetsmarknadsutskottets betänkande kommer upp till debatt kommer Börje Hörnlund att redovisa fler detaljer. Men det är redan nu mycket klart att man på det här viset kan förena angelägna insatser för såväl kultur som miljö och handikappolitik med målet att på ett effektivt sätt använda de medel som redan är avsatta, så fler människor får något vettigt att göra. Låt mig också, med tanke på påståendet att regeringen ingenting gör, påminna kammarens ledamöter om de beslut som fattades strax före jul och om de insatser som följer av dessa och andra tidigare fattade beslut -- förvånansvärt sällan omnämns nämligen detta. De handlar om att flytta en del pengar från konton där de inte gått åt till konton som innebär ett möjliggörande av olika typer av utbildningsinsatser. Det går under benämningen företagsutbildning i kommuner och landsting, liksom företagsutbildning i företag. Detta är en ganska smart idé. Den fyller tre olika syften, nämligen att skapa tillfälliga sysselsättningstillfällen och att ge ett stort antal människor bättre service och högre kompetens. Dessa människor kan därmed bättre medverka i den fortsatta förnyelseprocessen inom såväl företag som kommuner och landsting. Fru talman! Den långsiktigt viktigaste förutsättningen för fler jobb och lägre arbetslöshet är att den svenska ekonomin återfår och tillväxer i kraft och i utvecklingsförmåga. Uppgången har kommit i gång ganska ordentligt. Småföretagen får fler order, och man är mer optimistisk där. AMS, som producerar arbetslöshetsstatistik varje vecka, visar just varje vecka att arbetslösheten minskar. I i år. Det är mycket glädjande att den politik som leder till fortsatt optimism får stöd i finansutskottets majoritetstext. Man kan säga att idogt arbete börjar ge resultat. Ekonomin går bättre, ett pensionsförslag har presenterats och förhandlingsresultatet för svenskt medlemskap i EU är klart. De offentliga finanserna förbättras också och fler människor får jobb. Det är mycket viktigt att den politiken kan fullföljas, precis som finansutskottets majoritet föreslår. Låt mig tillägga, fru talman, att Göran Persson i en av sina repliker sade att budgetunderskottet sjunker därför att staten säljer ut sin egendom. Han vet inte vad han pratar om!

Fru talman! Låt mig ta upp det sist sagda först. Den senaste prognosen från Riksrevisionsverket visar tydligt varför man reviderar prognosen från 211 till 206. Man gör det genom förväntad utförsäljning av statlig egendom. Det går att gå till handlingen för att finna det, fru Wibble. Jag vet vad jag talar om. Jag blev enormt förvånad när jag hörde Anne Wibbles aggressiva ton och våldsamma påhopp. Jag funderade på vad det egentligen stod för. Hon sade att det som vi socialdemokrater föreslog var ohederligt och det var en skymf, trots att stora delar av riksdagen ansluter sig till det. Jag undrade också vad som skulle komma ut av det hela. När man sedan efter alla otidigheterna hör Anne Wibble komma till kärnan i budskapet, får man höra att hon tänker ta resurser i anspråk som Börje Hörnlund redan fått avsatta för att åstadkomma traditionella beredskapsarbeten och andra arbetsmarknadspolitiska insatser för 10 000 av de 700 000 människor som står utanför arbetsmarknaden. Det var dit hon kom med alla sina våldsamma påhopp och svingar. Man hade kanske förväntat sig något mer av en finansminister i en tid då den reala ekonomin är så skakig. Ovanpå detta levereras de vanliga paradnumren om bilförsäljningen och AMS-statistiken. Det är bra, och det är vi glada för. Jag hoppas att det kommer att gå ännu bättre, det borde det kunna göra. Men jag hade också trott att fru Wibble skulle kommentera de stigande långa räntorna. Vad gör hon för analys av detta? Vad betyder utvecklingen på börsen? Jag trodde att hon inte bara skullle konstatera att vi har fått en pensionsreform utan att hon också skulle beskriva hur den bidrar till den samhällsekonomiska stabiliteten. Om detta fanns ingenting, utan det fanns bara otidigheter och de grövsta av angrepp i den här debatten. Fru Wibble är också skyldig mig ett svar. Nathalieplanens 35-miljardersbesparing för kommunerna inte är någon besparing.

Vi väntar på besked.
Fru talman! Jag har under ett antal debatter försökt att diskutera i sak med Göran Persson, men jag har funnit att det inte lönar sig, eftersom han bara svarar med olämpliga formuleringar. Nu ställde faktiskt Göran Persson en sakfråga, så därför skall jag försöka en gång till. Det är skandalöst att en människa som är vice ordförande i finansutskottet inte känner till det som har stått i jag vet inte hur många propositioner från regeringen och betänkanden från utskottet. 35 miljarder kronor är jämfört med en antagen utveckling på ca 2 %. Därmed förutsätts att man kommer ned till noll. Om det hade varit 2 % skulle det ha kostat ytterligare 35 miljarder. Nu förutsätter man att det blir noll, och då blir det en besparing som kan jämföras med de antagna 2 %. Lindbeckkommissionen gick till väga på samma sätt. Man trodde att det annars kunde tänkas bli 3 %. För att komma ner till noll fick man då en besparing på 43 miljarder eller någonting sådant. Jag finner det ytterst anmärkningsvärt att Göran Persson inte känner till detta. Det handlar icke -- som Stefan Attefall mycket tydligt sade -- om några indragningar av statsbidrag o.d. Nåväl, jag har suttit här ganska många timmar och lyssnat till dagens debatt, och jag har successivt blivit alltmer upprörd över Göran Perssons politiska stil, som jag tycker är under all kritik. Jag var redan från början upprörd, eftersom jag tycker att den socialdemokratiska motionen och reservationen ger uttryck för ett osedvanligt otrevligt lurendrejeri. Man gör en stor poäng av de 173 420 kronorna som man påstår sig kunna spara till staten genom att flytta en arbetslös människa från a-kassa till ett jobb. Men detta är ju icke sant, om det nu inte handlar om privatfinansierade arbetstillfällen. Alla förslag i era motioner handlar ju om offentligfinansierade arbetstillfällen. Det är ju bara bluff och båg alltihop, och jag tillåter mig därför att bli litet upprörd. Göran Persson har inte bara lyckats att reta upp mig, vilket kanske är egalt. Men han har inte ens lyckats övertyga t.ex. Allan Larsson om det snillrika i denna socialdemokratiska politik. Allan Larsson har under det senaste året rest runt i Europa för att söka efter nya idéer som ger ökad sysselsättning. Det var ju helt onödigt, eftersom Göran Persson redan har svaret.
Fru talman! Med tanke på den ton som Anne Wibble tar sig i debatten tycker jag att det hade varit bra om hon hade läst motionen. De 173 000 kronorna som nämns i motionen är ett räkneexempel som visar vad som händer när en människa bland de 700 000 människorna i arbetslöshet går över till ett jobb i näringslivet. Då blir det den effekten på statsbudgeten, på den samlade offentliga sektorn. Det är samma exempel som Anne Wibble har använt när hon har visat vad en nedpressning av arbetslösheten med 1 % betyder i förhållande till ett svenskt EU medlemskap. Vi har använt exakt samma sätt att räkna. Vårt budgetsaldo är 5,2 miljarder kronor högre än regeringens, vilket -- såvitt jag har förstått -- uppenbarligen har stört Anne Wibble mycket, eftersom regeringen bedriver en slapp budgetpolitik. Dessa 5,2 miljarder kronor är så långt som vi har orkat pressa, och de åtgärder som vi har föreslagit har inte varit våra egna. Det är förslag som vi har övertagit från statliga myndigheter, varav några lyder direkt under Finansdepartementet. Detta är förslag som dessa myndigheter har lämnat till regeringen, men som regeringen inte har beaktat. Det är så vi har byggt upp vårt budgetalternativ, där allt finns redovisat siffra för siffra. Det vore bättre att föra en diskussion i sak i stället för att kasta den här typen av anklagelser mot varandra. Om vi lämnar detta åt sidan, är jag återigen nyfiken på att höra fru Wibbles bedömning av den reala ekonomins utveckling, dvs. det som en finansminister rimligen bör syssla med i en ekonomisk debatt. Hur ser finansministern på ränteutvecklingen? Hur ser hon på börsens utveckling? Hur bedömer hon läget framöver? Detta är sådant som i allra högsta grad är avgörande för vår nations långsiktiga förutsättningar. Vi har nu fått besked om de 35 skarpa miljarderna i Nathalieplanen. Vi har hela tiden påstått att detta inte var någon skarp besparing utan ett räkneexempel. Fru Wibble valde 2 %, men hon hade lika gärna kunnat välja 3 % eller 4 %. Då hade hon fått den dubbla eller tredubbla besparingen. Detta är bara en bekräftelse av vår kritik, och det är bra att vi har fått den bekräftad. Det återstår för Anne Wibble att klara ut det som andra inte har klarat ut i debatten, nämligen hur vårdnadsbidraget skall finansieras. Det skulle vara intressant att höra också om den saken innan vi avslutar dagens debatt.
Fru talman! Det var väldigt bra att Göran Persson backade på de tolkningar som har givits, inte bara i de egna motionerna utan i en lång rad andra debattinlägg från socialdemokratisk sida om hur mera pengar till offentligt finansierade jobb skall lösa statens budgetproblem. Jag skulle vilja ha ytterligare bekräftelse på detta. Det finns en mängd artiklar -- jag har själv läst ett antal, inte minst av Göran Persson -- som framställer hela operationen som om den ginge att lösa utan privatfinansierade jobb. Men det gör ju resultaten i förslagen ännu mer anmärkningsvärda. Förslagen handlar inte om att skapa privata jobb i det privata näringslivet, utan de handlar om motsatsen. De handlar om att lägga ökade bördor på näringslivet, och då blir det ju färre jobb där. Förslagen i er politik handlar om att riva upp och ta ett steg tillbaka, vilket har sagts här flera gånger, och det är så uppenbart. Det är åtskilligt som man skall riva upp: lägre skatter för småföretag, en reformerad arbetsrätt till fromma för småföretagen, förslag som innebär att småföretagen kan få tillgång till privat riskkapital, beslutet om att ta bort straffskatten på arbetande kapital. Det är bara upprivningar och en återgång till gamla regler som ni skall åstadkomma. Det var ju de gamla reglerna som skapade problemen. Det är faktiskt väldigt dåligt. Det återstår en hel del för Göran Persson att backa på, men ni är ju ganska vana vid att backa, så det kunde vara bra att backa ytterligare ett par steg. ogillar vårdnadsbidraget. Jag tror faktiskt inte att de har den minsta uppfattning om detta. Däremot har de åsikter om upplåningsbehovet i det här landet. Men det hör inte riktigt till de normala debattreglerna att citera vad IMF säger, men av OECD-ekonomernas besök kan man dra vissa slutsatser. Jag tänker inte citera vad OECD ekonomerna säger om den socialdemokratiska politiken, därför att ordvalet lämpar sig faktiskt inte för kammaren, men jag kan ändå ge en liten vink: det är inte fråga om beröm. Fru talman! Göran Persson ville ha en analys av det ekonomiska läget. Min taletid är slut. Men jag hade uppriktigt sagt aldrig drömt om att Göran Persson skulle vara intresserad av detta. Han har inte visat något som helst intresse för en sådan diskussion vid de senaste tio debattillfällena.
Fru talman! Först ber jag att få gratulera fru finansministern till deltagandet i de lyckade förhandlingarna nere i Europa. Jag håller med om att EU är ett av de verkligt få och förnämliga medel som finns för oss att skapa riktiga arbeten i Sverige. Vi tackar Europa för det och även vårt folk, om de någon gång i framtiden går med på EU medlemskap. Men vi måste ju göra någonting alldeles själva. Jag återkommer till det. Det var en ganska fräsch attack -- jag vet inte om den berodde på att finansministern hade surnat till, eftersom vi nu har diskuterat bra länge -- på antagonisten och pösmunken Persson eller bluffgubben eller vad det var. Det var också ett ganska bra klarläggande om vissa ekonomiska grundbegrepp som jag själv har haft stora problem med att få fram i denna kammaren så att folk verkligen förstår, nämligen vad offentliga jobb och offentliga finanser innebär osv. Jag vill nu fråga om några enkla saker när vi är i Sverige. Enligt all statistik, alla experter och alla möjliga människor som fru Wibble själv har träffat har vi ett stort problem i Sverige. Nu talar jag inte om arbetslösheten för den är så att säga ett internt problem i Sverige utan om problemet som alla ser det utifrån, nämligen den galopperande statsskulden. Vad är det som skall hända med den? Det ni åstadkommer är något typiskt politiskt, en minskande ökningstakt eller något liknande. Det är det bästa man kan säga. Men i stort sett skenar den vidare, om den nu travar på eller galopperar, vad vet jag. Men läget är i alla fall utomordentligt allvarligt. Finansministern liksom statsministern har på en direkt fråga från mig gång på gång sagt att man skall sätta in alla klutar och jaga reda på alla möjliga sätt att begränsa utgifterna. Det skulle minsann inte finnas några heliga kor etc. Var är de åtgärderna nu? Kommer det något i kompletteringspropositionen som har någon betydelse i sammanhanget? Vidare ber jag finansministern om ett intellektuellt hederligt svar på frågan om hon anser att det saneringsprogram som regeringen lagt fram räcker i det läge som vi ser i dag. Jag påstår att det inte räcker. Det som behövs är någonting i storleksordningen dubbelt så mycket. Till sist kan jag inte låta bli att påminna om vilken tur det var att det gick åt pepparn för er i regeringen i november 1992. Tänk om ni hade lyckats med att till varje pris försvara den svenska kronan. Då hade det varit rena kalabaliken här i dag. Det kanske vore trevligt med litet ödmjukhet i den frågan, men det vore väl att gå för långt.
Fru talman! På den sista punkten kommer Ian Wachtmeister och jag aldrig att bli överens. Ibland när man hör Ian Wachtmeister låter det på något sätt litet klokt -- höj inte skatten utan sänk utgifterna, se till att få ordning på statens finanser. Det är väldigt många som säger så och det låter klokt och bra. Men när det sedan verkligen kommer till kritan, när Ny demokrati vid några tillfällen haft chansen att faktiskt påverka besluten genom att antingen ansluta sig till en socialdemokratisk linje eller till en regeringslinje, har beteendet varit påfallande ologiskt och egenartat för att komma från någon som påstår sig måna om statsfinanserna. Då handlar det väldigt ofta, för att inte säga alltid, om att ansluta sig till Socialdemokraterna och därigenom skapa mer offentliga utgifter. Detta ger då en sämre offentlig finansiell situation. Ibland ansluter de sig till att sänka en skatt, men det ger ju precis samma effekt från statsfinansiell utgångspunkt. När de verkligen har chansen att påverka något väljer de mycket konsekvent att stödja sådana åtgärder som försvagar statsfinanserna. Jag har funderat över detta en hel del. Men när jag i förmiddags lyssnade på debatten kom jag på en möjlig tanke, som Ian Wachtmeister kanske vill kommentera, vilken kan vara en förklaring till detta. Ian Wachtmeister har uppenbarligen en stor tilltro till experter -- det skall vara experter för att avgöra vad som är bra eller dåligt. Detta kan man ha olika åsikter om, eftersom det finns ganska många experter som tycker litet olika, så då kan man kanske välja experter. Men jag förmodar att denna tilltro till experter som någon sorts högre kunskapskälla helt enkelt måste bero på att Ny demokrati inte har någon egen värderingsgrund. De har ingen egen bas för sitt tyckande, de saknar ideologi och de saknar ledstjärna i själva beslutsfattandet. Det är därför de kommer så konstigt fram i olika typer av beslut, och det är därför som de vill få fram olika typer av andra auktoriteter som skall motivera varför man landar på det ena eller det andra beslutet. Det är den enda förklaring jag kan finna till ett så irrationellt beteende.
Fru talman! Det var förfärligt vad debatten helt plötsligt har börjat handla om olika människors beteende. Nu lät inte jag så dum eller vad det nu var hon sade. Men när det kommer till kritan så gör vi fel, och det var något fel på våra uppgörelser. Jag skulle vilja fråga: Är det något fel på de uppgörelser som vi har träffat med regeringen -- jag har själv suttit i rökiga rum med finansministern -- eller är det denna kyrko-ROT som nu har antagit fullständigt abnorma proportioner eller vad är det för något? Finansministern säger att vi ser till att det blir högre offentliga utgifter. Det gör vi ju inte. Nu börjar jag också att härskna till här snart. Ta och läs våra motioner och se vad som står där! Titta på de 38 miljarderna, när ni inte kan plocka upp ett enda öre själva. Att sedan komma och påstå att vi bidrar till att höja de offentliga utgifterna är nonsens. Det var värst vad vi har gjort mycket tillsammans med Socialdemokraterna. Det var nästan kul tycker jag, därför att vi är nämligen ett fristående parti. Jag har inget kontrakt med fru Wibble att göra som fru Wibble vill, inte ett ögonblick. Det har inte Ny demokrati heller. Vi stöder den politik som vi tycker är bäst. När vi har stått inför olika val har vi i allmänhet tyckt att ni har varit bättre än När det sedan gäller att vi inte skulle ha någon värderingsgrund vill jag säga att jag har låtit folk som kan detta med värderingsgrunder att titta på våra förslag. De tycker nog betydligt mycket mer om detta än vad fru Wibble gör. Vi vet mycket väl var vi står, men vi tror också att det behövs expertis. Hur man kan vara i Sveriges riksdag eller över huvud taget delta i en politisk debatt utan att tro att det behövs experter som uttalar sig i frågor övergår mitt förstånd. Fru Wibble har ju själv varit tvungen att förklara för herr Persson sådant som över huvud taget är ''basics'' i ekonomi.
Fru talman! Vad trevligt att någon annan också blev upprörd här. Det är klart att det är fel på de åtgärder som ni har föreslagit. Det är nästan definitionsmässigt så i och med att vi inte från regeringssidan själva har lagt fram dem. Det borde rimligen Ian Wachtmeister kunna ta alldeles för givet. Om vi tyckte att åtgärder var bra skulle vi själva föreslå dem. Om vi inte har gjort det så är det för att de är sämre. På många punkter tycker jag att det är ganska dåliga förslag som ni presenterar. Man får utgå från att regeringen inte har egen majoritet i riksdagen och då vidtar diskussionerna i de olika utskotten. Det är klart att det i sak är larvigt att under 9--10 månader det här kalenderåret ha en postmoms på 12 % i stället för 25 % som regeringen hade föreslagit. Detta är självklart, och det borde t.o.m. Ian Wachtmeister kunna förstå. Detta med experterna var intressant. Det fanns inget argument mot bristen på egen ideologisk ledstjärna och att det var den som styrde er tilltro till experter. Det är säkert utmärkt med sakkunskap, men Ian Wachtmeister verkar tycka att det är experterna som skall bestämma. Experterna skall ju vara till hjälp, men det är ändå politiker och politiska värderingar som skall avgöra var besluten skall fattas. Det är sådana värderingar som ni inte har, och det är därför som besluten blir konstiga från gång till annan. De stämmer inte, de är ologiska och irrationella. Jag tror att detta faktiskt är ett av skälen till förändringarna i opinionsläget. Många människor är faktiskt konkret beroende av de beslut som fattas i denna riksdag, och många människor tycker att det vore bra om man någorlunda kunde förutse vilka beslut som skall fattas. Det kan man normalt sett göra, eftersom de flesta partier har en ideologi i grunden. Det gör att man något så när kan räkna ut var de olika ideologierna lever i enskilda sakfrågor. Men det går inte när det gäller Ny demokrati, vilket skapar en osäkerhet som jag tror bekymrar ganska många enskilda människor.
Fru talman! Några debattörer har blivit upprörda. Jag är mindre upprörd. Jag blir sällan upprörd av att borgerliga politiker driver borgerlig politik, så det är ingenting att förvåna sig över. En sak förvånade mig kanske -- ja, inte riktigt, men vi kan låtsas att jag är förvånad -- nämligen att Anne Wibble är så nöjd med tanke på arbetslösheten och budgetunderskottet. Men man måste förstås vara nöjd så länge man har en post. Annars står man inte ut. Men fru Wibble borde inte vara nöjd med detta underskott och denna arbetslöshet. Dessutom är fru Wibble jättenöjd med EU-avtalet. Då blir jag litet fundersam över hur bra det avtalet är. Finns det anledning att vara nöjd med detta avtal? Jag vill, fru Wibble, ställa en väldigt rak och konkret fråga: Hur mycket betalar statsbudgeten till EU år 1995 och år 2000? Fru Wibble som var med i Bryssel bör ju kunna ge besked om antalet miljarder. Decimaler behövs inte. En sak har fru Wibble rätt i: endast jobb i den privata sektorn kommer att sanera budgetunderskottet. Vi i Vänsterpartiet delar fullständigt denna ståndpunkt. Det syns på vårt budgetalternativ; eller hur fru Wibble? Fru Wibble kan inte bestrida att vi har denna insikt. Arbetslösheten och budgetunderskottet förvärrar ömsesidigt varandra. Man kan inte angripa bara det ena problemet för att lösa båda. Det är helt sant. Men jag behöver inte upprepa mig. Fru Wibble kan i morgon läsa i protokollet vad jag sade i mitt huvudanförande. Fru Wibble var här när jag höll det. Hon vet att vi har anvisat medel för att angripa båda problemen. Det är sant att endast jobb i den privata sektorn kan sanera budgetunderskottet. Men det är inte hela sanningen. Endast skatteinkomsterna kan sanera budgetunderskottet, inte jobben i sig. Ni i regeringen har under er tid sänkt de skatter som redan var låga och höjt de skatter som redan var höga. Skatten på arbete har höjts, medan de redan låga skatterna på företag och kapital har sänkts. Därför har vi fått problem med efterfrågan och med stora underskott. Det är en felaktig skattepolitik i grunden. När det gäller Nathalieplanen, fru Wibble, vill jag fråga: Tjänar staten på att kommunerna håller realt oförändrad konsumtion? Det är en komplicerad och klurig fråga.
Fru talman! Lars Bäckström borde veta -- och jag tror att han vet och att det är ett uttryck för en glidning i formuleringen -- att jag sannerligen inte är nöjd med underskottet. Det var en ovanligt fånig formulering. Däremot är jag nöjd med att underskottet minskar efter att tidigare ha varit för stort. Detta är positivt. Medlemsavgiftens belastning på budgeten har i debatten figurerat i EU-sammanhang under ganska lång tid. Avgiften har legat på 20-miljardersnivån. Efter förhandlingarna kan vi nu konstatera att den för 1995 blir ungefär 9 miljarder och för 1996 mellan 11 och 12 miljarder. Därefter ökar den. Så småningom, beroende på hur ekonomierna utvecklas, ligger den i trakten av 18--19 miljarder. Detta är egentligen ganska irrelevant, och jag skall återkomma till detta. Lars Bäckströms insikt om att det krävs jobb i det privata näringslivet för att såsom ett tillskott till Nathalieplanen sanera finanserna är uppenbarligen otillräcklig. Era förslag är sådana som i långa stycken förstör möjligheterna för de privata företagen att växa och erbjuda jobb. Det kanske finns en insikt i ord, men den är otillräcklig i förslagen. Det finns en inkongruens med tanke på den grundläggande ideologin -- om den heter kommunism eller något annat numera. Det är ju en internationell rörelse, och därför är det konstigt att man har landat i en så skarpt negativ uppfattning om medlemskapet i Europeiska unionen. Det ger en låg trovärdighet i de andra komponenterna i Vänsterpartiets förslag. Jag har dock inte någon speciell anledning att bekymra mig för det. Eftersom jag har en helt annan uppfattning än Vänsterpartiet om det mesta, är det ju bra från Folkpartiets synpunkt om Vänsterpartiet har låg trovärdighet. Men det borde bekymra Lars Bäckström liksom den mycket försvagade trovärdighet som Vänsterpartiet rimligen måste ha inom miljöpolitiken efter att inte ens ha vågat rösta för 13 öre i ökad bensinskatt.
Fru talman! Detta är en ekonomisk debatt. När det gäller ekonomin ger EES-avtalet exakt vad Sverige behöver. Vi får inte mer genom EU-medlemskapet, som medför en finansiell kostnad på 18 miljarder. Min väsentliga fråga lyder: Kan staten tjäna en enda krona på att kommunerna har en realt oförändrad konsumtion? Mitt svar på den frågan är nej. Staten tjänar inte något. Men det är inte slut därmed. Om kommunerna skall hålla en realt oförändrad konsumtion, vad måste de då göra? Om prisutvecklingen är 2 %, får kommunerna kostnader på 2 %. Men den ekonomiska utvecklingen under Nathalieplanens tid skall ju vara minst 4 %, säger fru Wibble. Vi skall alltså ha en real tillväxt. Reallönerna kommer att vara högre än det som på fikonspråket kallas BNP-deflatorn. Det medför att kommunerna måste höja reallönerna för sina anställda, och då måste de göra sig av med personal för att hålla en realt oförändrad konsumtion. De får göra sig av med ungefär 70 000 människor. Staten får betala arbetslöshetsunderstöd eller utbildningsinsatser. Men staten får inte in en enda krona på att kommunerna har en realt oförändrad konsumtion, såvida inte staten gör stora indragningar. Det finns också ett annat scenario, fru Wibble, nämligen att kommunerna håller en realt oförändrad konsumtion med 4 % tillväxt i ekonomin. Vad händer då? Jo, det kommer in skattepengar till kommunerna, men de får inte öka konsumtionen. Då skulle kommunerna få ett finansiellt sparande samtidigt som de inte får anställa folk och samtidigt som de tvingas avskeda personal. Det skulle bli en fullständigt absurd situation, fru Wibble. Då skulle fru Wibble kunna ta medel från kommunerna, men det har fru Wibble hittills inte velat. Avser regeringen att kunna utnyttja ett sådant eventuellt finansiellt utrymme och dra in det till staten, då börjar jag förstå att det inte bara var skuggtankar som diskuterades tidigare mellan Göran Persson och Stefan Attefall. Men, fru Wibble, tjänar staten någonting på att kommunerna håller en realt oförändrad konsumtion? Mitt svar är nej. Vilket är fru Wibbles svar? Vore det inte dags att lyssna på Calmfors, att lyssna på Expressens ledarskribenter, och ge kommunerna en möjlighet att ha folk i arbete på riktiga jobb i kommunsektorn, på daghem, i skolor, i omsorg och i sjukvård, i stället för att öka arbetslösheten?
Fru talman! Lars Bäckström gör intressanta inlägg, men den väsentliga frågan i sammanhanget är tyvärr felställd i den meningen att Lars Bäckström tar fasta på staten. Men det som är intressant i det offentlig-finansiella perspektivet är ju de samlade offentliga finanserna. De omfattar staten, kommunerna, AP-fonderna och socialförsäkringssektorn. Det konstituerar dagens allvarliga problem. Den fråga som bör ställas är: Vad händer med de samlade offentliga finanserna när man gör olika saker? I det avseendet kan man konstatera att det är alldeles självklart att de offentliga finanserna förbättras om kostnaderna för verksamheten inte växer så snabbt som de gjorde under 70 och 80 talen, då vi hade prisökningar som blåste upp alla siffror. Det är alltså mycket positivt. Låt mig upprepa en gång till att det i detta sammanhang inte handlar om att dra in statsbidrag från kommuner och landsting. Det finns inte med något sådant i Nathalieplanen. Vad det handlar om är i stället att i verkligheten få en realt oförändrad utgiftsnivå för kommuner och landsting. Om denna skulle ha blivit noll ändå blir det inte någon besparing i siffertabellerna. Skulle den ha varit 4 % i en annan ekonomisk miljö skulle besparingen ha blivit kanske 60--70 miljarder kronor. Men det är inte det som är det intressanta, utan det är mer en indikativ beskrivning. Det intressanta är att det blir noll i kostnadsökning. Vad Lars Bäckström sade på en annan punkt var mindre klokt -- för att uttrycka det vänligt. Ilskan börjar nämligen gå över. EES-avtalet skulle alltså vara tillräckligt. Men så är inte fallet enligt min bedömning. Det är inte tillräckligt stabilt för att vi skall få den säkerhet i fråga om de ekonomiska förutsättningarna för investeringar och jobb i Sverige som vi behöver för att lösa upp våra två stora obalanser: jobben och de offentliga finanserna. Inte heller ger det, och då på helt andra grunder, oss svenskar möjlighet att vara med och bestämma. Vi får i stället så att säga anpassa merparten av vårt beteende efter beslut som fattas på annat håll. Jag är tillräckligt mycket av maktmänniska -- och det är väl alla vi som är politiskt verksamma -- för att vilja vara med och bestämma så att det blir bra för oss i Sverige. Således tycker jag att vi svenskar har tolkningsföreträde när det gäller det som är bra för Sverige. Därför vill jag att vi svenskar är med och bestämmer, och då krävs det ett medlemskap.

Fru talman! Eftersom kammaren tidsmässigt ligger långt efter skall jag korta ned mitt anförande för att på det sättet underlätta det fortsatta arbetet. Men några saker tycker jag att det är viktigt att ta upp. Vårt land har väldigt stora problem. Dagens debatt visar också på det. På tre år har statsskulden fördubblats, arbetslösheten tredubblats samt budgetunderskottet och upplåningsbehovet fyrdubblats. Det här är våra stora problem men också våra stora arbetsuppgifter. Vi kommer att klara det hela under vissa förutsättningar. Men då måste i varje fall nästan alla känna att politiken är rättvis, att bördorna fördelas efter bärkraft. Man måste vara lyhörd och en smula ödmjuk. Den som är det inser att medborgarna måste märka att man gör allt som göras kan för att medborgarna skall få göra vad de allra helst vill: arbeta. Det kan finnas hur många EU-avtal som helst och det kan förekomma hur många råd som helst från ekonomer -- vad de råden nu kan vara värda -- men om de stora och breda medborgargrupperna inte märker att uppoffringarna fördelas på ett rimligt sätt ställer folk inte upp. Då klarar vi inte det hela. Detta är vårt lands problem. Demokrati är det bästa styrelseskick som vi känner till. Men demokrati är mer än så. Demokrati är nämligen också ett sätt att lösa för medborgarna viktiga frågor när det gäller vardagen. Det handlar om arbete, välfärd och rättvisa. Ja, det handlar kanske t.o.m. om rättfärdighet. Det går alltså inte att lösa vårt lands problem om -- för att ta ett exempel -- mina väljare, dvs. de socialdemokratiska väljarna hemma i Sjuhäradsbygden, lågbetalda tekoarbetare, arbetslösa byggnadsarbetare och oroliga människor som jobbar inom vård och omsorg märker att uppoffringarna inte gäller alla. Då klarar vi alltså inte nämnda uppgift. Vissa kan ju ses susa förbi i gräddfilen. Det är vad den här debatten borde handla om. Jag är fullständigt övertygad om att våra arbetsuppgifter och problem, som är mycket stora, är av den karaktären att de inte kan lösas om det inte sker en uppslutning från vad jag kallar de stora och breda medborgargrupperna. Vi skall vara glada över att det nu går bra -- Göran Persson har också poängterat det -- när det gäller en viss del av ekonomin, nämligen exportindustrin. Men vi skall komma ihåg att det är resultatet av vad statsministern kallar för misslyckandet. Vi har en del att lära av det. Men vi skall också komma ihåg att det gäller en så liten del av ekonomin att det stora problemet inte löses. Jag tänker då på arbetslösheten. För att ingen skall beteckna oss som gnällspikar vill jag alltså poängtera att vi är glada över att det nu går bra. Bilförsäljningen ökar. Ericsson, som företaget numera heter, säljer yuppienallar världen över. Man säljer AXE-växlar osv. Allt detta är mycket bra, men det räcker inte. Vi får inte luras i fällan och tro att det här räcker. Det behövs ytterligare något. I går kunde vi höra att Stadshypotek -- herr Tobisson sitter ju med i dess styrelse -- har fått sänkt ''rating''. Det var inte överraskande, sade herr Tobisson. Jag förstår inte varför, men han sade faktiskt så -- ja, det var kanske förutsett. Varför har man fått sänkt ''rating''? Standard and Poors anser, jag återger Text-TV från i går, att arbetslösheten i Sverige är oroväckande hög och efterfrågan väldigt låg. Det kunde nästan ha varit en socialdemokrat som hade sagt det -- Göran Persson eller jag t.ex. Men ni tror inte på oss. Kan ni ändå inte fundera ett ögonblick över vad det här internationellt erkända företaget anser om svensk ekonomi? Ni behöver bara fundera över det, kanske på er kammare. I finansplanen står det att arbetslösheten i år kommer att gå upp litet grand jämfört med 1993. 1995 kommer arbetslösheten att gå ner litet grand jämfört med 1994. Jag har alltså läst finansplanen. Där står det att arbetslösheten kommer att ligga kvar, om man räknar alla som står utanför arbetsmarknaden, på 14 %. Jag poängterar detta efter fru Wibbles upprördhet i den här frågan. Vi menar att det är för sent om man väntar till 1996. Jag påminner om vad Standard and Poors har sagt: Arbetslösheten är oroväckande hög och efterfrågan väldigt låg. Det är alltså nu som vi måste komma i gång. Finansministern har lämnat kammaren. Men eftersom jag stod på talarlistan när fru finansministern var här tillåter jag mig faktiskt att kommentera en del av vad hon sade. Hon var väldigt upprörd. Hon tyckte att vi socialdemokrater var dumma, att vi körde med bluff och båg och också med lurendrejeri samt att det vi föreslagit var en skymf. Hon gjorde nog en artskillnad mellan Bäckström var nämligen inte dum. Hans förslag var bara mindre klokt. Jag vet inte vad som ligger förborgat bakom denna nyansskillnad. Något finns väl där bakom. För några år sedan genomförde vi i vårt land vad som har kallats för århundradets skattereform. dåvarande riksdagsledamoten och ledamoten av finansutskottet -- var en av dem som personifierade denna skattereform. Många av oss politiker åkte land och rike runt. Själv hade jag 78 möten den vintern. Jag sade: Nu skall skatten på arbete och skatten på kapital jämställas. Det är rättvist. Dessutom är det nödvändigt för att förhindra att man trixar och dribblar mellan olika inkomstslag. Jag är säker på att nuvarande finansministern sade precis samma sak på alla möten som hon hade, och de var säkert fler än mina 78. reservationer i skatteutredningen, blev skatteminister. Han åkte till Borås, och enligt Borås Tidning -- jag var inte där -- sade han under moderatstämmans jubel: ''Vi skall fortsätta och sänka skatter i flera mandatperioder, bara för nöjet att sänka skatter.'' Finansministern lade sig tydligen platt. Chefen på Finansdepartementet tillät skatteministern att säga och göra detta. När jag nu talar om för mina väljare hemma i Sjuhäradsbygden att det finns sju eller kanske åtta olika nivåer för skatten på kapital, från 0 % till 25 %, funderar de naturligtvis på vad det är fråga om. Tekoarbetarna och de andra hemma i Sjuhäradsbygden vet att de själva betalar drygt 30 %. Jag sade ju för ett par år sedan, när vi hade gjort upp med Folkpartiet, att skatten på arbete och skatten på kapital skulle vara lika. Fru Wibble, finansministern, har varit med och raserat allt detta med robusthet, enkelhet och likformighet, och det är inte rimligt. Jag känner mig blåst. Men det är ingenting mot vad mina socialdemokratiska väljare hemma i Sjuhäradsbygden gör. De känner sig verkligen blåsta. Fru talman! Det är bl.a. med detta som bakgrund som vi har utformat vårt alternativ och våra reservationer. För att göra det kort och formellt riktigt skall jag be att få yrka bifall till samtliga sreservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Inför den här debatten vill jag kort informera om hur regeringen i morgon ämnar fördela de 1,5 miljarder kronor som riksdagen skall besluta om, detta under förutsättning att beslut hinner ske före kl. 18, för annars dröjer det 14 70 miljoner kronor till icke statliga kulturbyggnader. Det är museer runt om i landet. Ett stort belopp, 195 miljoner kronor, till miljövård och kulturbyggnader. 100 miljoner kronor till samlingslokaler. I det inräknas då också samfundens lokaler.

Herr talman! Vi skall nu ta ställning till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21, som handlar om ROT-åtgärder. Det är glädjande att det finns en så stor politisk uppslutning bakom betänkandet och att utskottet har enats om den skrivning som presenteras. Betänkandet är några få sidor långt, men det innebär ändå betydande möjligheter för arbetslösa att få jobb. Avsikten är också att förhindra att ytterligare människor slås ut från arbetsmarknaden. De föreslagna åtgärderna kommer att ha stor betydelse. Arbetsmarknadsutskottets budskap till regering och myndigheter är för det första: Sätt folk i arbete! För det andra: Gör nyttigheter på eftersatta områden! För det tredje: Det är bråttom! Bakgrunden till utskottets initiativ är en bred iakttagelse. Vi hade en kraftig nedgång i industriproduktion, export och investeringar i skarven mellan 80 och 90-talet. Den ledde till många konkurser, stigande antal varsel och en arbetslöshet som under senare år nått höjder som är historiska i modern tid. satsningar. Bakom det här betänkandet finns också ett par motionsyrkanden som föreslår att de anslagna medlen i innevarande års budget tas i anspråk. Vidare finns det en skrivelse från socialdemokraterna i utskottet om att vi med förtur skulle behandla frågan om att utnyttja de medel som finns tillgängliga i innevarande års budget. I bakgrunden finns också den skrivelse från AMS Till detta kan sägas att för 1993 anslogs i två omgångar sammanlagt 1 400 miljoner till insatser liknande dem som nu föreslås i det aktuella betänkandet. Läget på arbetsmarknaden har förbättrats något under den senaste tiden. Antalet varsel har sjunkit kraftigt, och antalet lediga platser har ökat -- låt vara från en låg nivå. Det har medfört att vi har fått en viss dämpning av den öppna arbetslösheten, men läget är fortfarande för ansträngt för att arbetsmarknadsutskottet skall slå sig till ro. Därtill kommer att långtidsarbetslösheten har en eftersläpande effekt som är mycket tung och svårhanterlig. Det är mot den bakgrunden man skall se den ROT-satsning som föreslås i betänkandet. I våra kontakter med AMS har vi i utskottet fått klart för oss att det varit svårigheter att nå de åtgärdsvolymer som det finns pengar till i innevarande års budget. Vi i utskottet upprepar också det vi sade före jul och som riksdagen godkände, nämligen att det finns anledning för arbetsförmedlingen att i högre grad använda sig av den högre bidragsprocenten, 65 %, vid nyanställning med rekryteringsstöd. Vi har också pekat på beredskapsarbeten som en möjlighet. Det finns dessutom skäl att se över orsakerna till att utbildningsvikariaten inte utnyttjas i avsedd utsträckning. Vi finner att den stora lediga kapaciteten bör användas till att bereda de redan arbetslösa arbete och till att göra stora ansträngningar för att förhindra att ytterligare människor mister jobbet. Det är särskilt angeläget eftersom vi vet att människor som gått lång tid utan arbete i praktiken aldrig kommer tillbaka in i arbetslivet igen. Därför får ingen möda sparas när det gäller att ge människor meningsfull sysselsättning. De nu föreslagna åtgärderna är ett viktigt led i kampen för arbete och för att förhindra långtidsarbetslöshet. De medel som nu föreslås är, som redan sagts, 1,5 miljarder kronor. De är ett viktigt inslag i kampen mot arbetslösheten. Vi har sagt att detta bör komma i gång snarast. Medlen som nu avsatts skall avse insatser som är beslutade eller igångsatta under detta budgetsårs återstående månader. Vi har också pekat på en rad områden där insatser kan göras. Många av dessa är redan nämnda, skolor, samlingslokaler, bostäder, äldrebostäder, sjukhem, vissa kulturbyggnader och kulturmiljövård. Men vi har också talat om de ombyggnader av radonhus och lokaler med miljöproblem som finns uppräknade i betänkandet. De objekt som vi pekar ut innebär att man kan köra i de gamla spår som riksdagen redan tidigare har lagt ut. Ett regeringsbeslut de närmaste timmarna innebär att projekt snabbt kan komma i gång. Herr talman! Därför tycker jag att det är positivt att regeringen ser ut att vara beredd att handla mycket skyndsamt när det gäller en närmare utforming av detta ROT-program. Arbetsmarknadsministern presenterade ju detta nyss. Vi ser fram emot ett snabbt ställningstagande. Låt mig avsluta med att säga att en ytterligare krympning inom byggsektorn bör undvikas. Därför är den här ROT-satsningen ett värdefullt stöd för att genomföra många nödvändiga renoveringar ute i landet och i våra kommuner. Det paradoxala är att om vi inte nu gör särskilda insatser kan vi hamna i en överhettningssituation inom byggsektorn om några år när konjunkturen rejält har svängt uppåt. När nu ett enigt arbetsmarknadsutskott föreslår att riksdagen beslutar att göra insatser för att bekämpa arbetslösheten är det nödvändigt att de omedelbart kommer i gång och att informationen snabbt förs ut. Det är min övertygelse att vi med ett sådant brett riksdagsbeslut medverkar till en förnyelse och upprustning av många angelägna objekt som under lång tid varit eftersatta. Det är också ett led i det som regeringen och riksdagen säger sig vara överens om, nämligen att främja arbetslinjen. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 21.

Herr talman! Jag hade tänkt att kritisera arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund, men jag lär väl få fler tillfällen att göra det. Den arbetsmarknadspolitik som han har gett sig in på lär väl inte ändra karaktär under våren. Jag får säkert betydligt mer tid att kritisera den i framtiden. Det är ändå skönt att kunna hälsa arbetsmarknadsministern välkommen. Det är ju lätt att omvända sig under galgen. Det förslag som vi skall fatta beslut om i riksdagen i dag kommer från ett initiativ från socialdemokraterna. Vi har hela tiden varnat för det läge som vi nu har hamnat i med en arbetslöshet bland byggnadsarbetarna på nästan 50 %. Det viktigaste är kanske att vi fattar beslutet i dag. Om vi inte gör detta kommer hela ambitionen bakom att vi väckte frågan i arbetsmarknadsutskottet att bli förfelad. Därför har jag tänkt att fatta mig kort och yrkar bifall till utskottets hemställan. Det är en stor glädje att vi kunnat göra detta i enighet i utskottet. Framför allt lär det bli till glädje för alla de arbetslösa byggnadsarbetare som åter kan känna att de har en samhörighet på arbetsmarknaden.

Herr talman! Ny demokrati har i många sammanhang förordat ROT-insatser för att avhjälpa delar av arbetslösheten. Byggsektorn är för stor och måste bantas, men i rådande konjukturläge kan bantningen gå för långt. Därför bör vi satsa på reparationer och ombyggnader som ändå måste göras. Sverige får då arbeten utförda till en mycket låg nettokostnad. Den omfattande omställning som måste ske i byggbranschen försvåras av det alltigenom dystra arbetsmarknadsläget. Därför skall åtgärder sättas in snarast för att få i gång jobben. Det viktigaste skälen som talar för ROT-satsningen är att den ger jobb i stället för arbetslöshet. Det är möjligt att bygga om till lägre priser än tidigare. ROT är arbetsintensivt. Dessutom ger ROT-jobb många arbetstillfällen i andra branscher. Det finns många byggnader som behöver renoveras. Det är ett jobb som ändå måste göras. Det är viktigt att rädda jobb i befintliga företag som nu ligger på marginalen, annars hotar en utslagning som på sikt leder till underkapacitet med risk för påföljande överhettning. Det är också viktigt att göra något för de yngre byggnadsarbetarna som inte har arbete. Förgubbningen är ett stort problem i byggbranschen. Den sker genom principen sist in -- först ut. Det är viktigt att åtgärder snabbt kommer i gång. Skolan är vår största arbetsplats. Regeringen har ambitionen att vi skall ha världens bästa skola. Då kan den inte se ut hur som helst. Vi vet alla vad arbetsmiljön betyder. Va-nätet är på många håll i mycket dåligt skick. Där finns också mycket att göra. Inom kulturmiljövården finns gott om projekterade arbeten för upprustning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljöer. Men trots svår arbetslöshet och många miljarder i outnyttjade arbetsmarknadsmedel har man tidigare inte ansett att arbetsmarknadsmedel skall sättas in för att rädda kulturella värden. Enligt de bedömningar som AMS gjort kommer de inte att nå upp till det av regeringen beräknade åtgärdsvolymerna under innevarande budgetår. AMS gjorde vidare den bedömningen att åtminstone fyra miljarder kronor av anslaget till arbetsmarknadsåtgärder skulle bli outnyttjade för de avsedda målen under innevarande budgetår. Detta sker samtidigt som flera projekt inom ROT sektorn är klara att sätta i gång omedelbart. Märkligt och glädjande nog sammanfaller dessa projekt med dem som vi fört fram i vår motion A269 daterad den 25 januari. Ärendet har därefter fått en milt sagt märklig hantering. Ny demokrati och Vänsterpartiet var de enda partier som insåg den möjlighet som öppnade sig. Med delar av det outnyttjande anslaget för innevarande budgetår skulle man kunna bekämpa arbetslösheten och samtidigt investera i byggnader såsom skolor, äldrebostäder, sjukhem, kulturbyggnader och kulturmiljövård. Vi motionerade konsekvent i ärendet. Det märkliga är att varken Socialdemokraterna eller de borgerliga partierna har framlagt motioner i detta ärende. Det är en sak att prata och en annan sak att handla. Sent omsider vaknar Socialdemokraterna. Hemska verklighet -- det räcker inte längre med att propagera för ROT, nu måste de även handla trots att det egentligen är för sent. Hur skall de kunna förklara denna fadäs. Jo, de tillställde utskottet en skrivelse i ärendet -- motionsmöjligheten hade de redan missat -- och försökte att få det hela att se ut som om det var de som tagit ROT-initiativet. Än så länge är det ingen fara. De borgerliga partierna sover fortfarande sött, och medierna har ännu inte upptäckt Ny demokratis och Sagt och gjort. En skrivelse till arbetsmarknadsutskottet daterad den 4 februari författas av Socialdemokraterna. Pressen inkallas och informeras om initiativet. Nu vaknar de borgerliga partierna och ansluter sig till motionärerna. Det ser bättre ut då. Trots alla dessa försök till desinformation står det dock klart och tydligt i hemställanspunkten vilka partier som föranlett detta beslut. Här är det fakta som gäller. Där står:''att riksdagen med bifall till vad utskottet anfört samt med anledning av motionerna Herr talman! Jag vill här ta tillfället i akt att honorera arbetsmarknadsministern för att ha agerat snabbt och för att den fördelning av dessa 1,5 miljarder som redovisats har gjorts enligt intentionerna i Ny demokratis motion. Med anledning därav yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkande AU21.

Herr talman! Om det varit en normal situation här i riksdagen hade naturligtvis bostadsutskottet berett dessa frågor. Vi har när det var en socialdemokratisk regering upplevt en hel del kritik mot att riksdagen lämnar en finansfullmakt till regeringen, inte minst från den nuvarande arbetsmarknadsministerns sida. Men vi accepterar detta med utgångspunkt från att det handlar om de tusentals byggjobbare som i dag går arbetslösa och att det finns behov. Herr talman! Jag vill också ha sagt att detta inte innebär att vi socialdemokrater ger upp de krav vi har fört fram dels i vår partimotion, dels i de motioner som avser kommande budgetår som ligger för behandling i bostadsutskottet. Det beslut vi har att fatta i dag gäller innevarande budgetår. Vi kommer inte att ge upp de krav som vi ställt i bostadsutskottet, om det nu är någon som tror det. Vi kommer att driva en politik som leder till en bättre bostadsbalans i vårt samhälle.

Herr talman! Det är bra att vi nu kan fatta ett enigt beslut om en totalram för sysselsättningsåtgärder på byggsektorn. Det är också bra att regeringen är beredd att redan i morgon fatta beslut om att fylla denna ram med verkningsfulla åtgärder. Det är viktigt att dessa åtgärder nu kommer i gång snabbt. En förutsättning för det är att riksdagen kan fatta beslut i dag och ge regeringen detta bemyndigande. Jag skall därför inte gå i polemik eller ägna tiden åt att framhålla mitt eget partis förtjänster i dessa sammanhang. Jag skall inte heller debattera handläggningsordningen i dag. Herr talman! Jag ber kort -- för att jobben nu skall komma i gång -- att få yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande.

Herr talman! När det gäller bedömningen av anslaget kan vi konstatera att samtliga ordinarie ledamöter efter både erfarenheter och kontakter har bedömt att 1,5 miljarder är en rimlig, avvägd summa. Om det har jag inte mer att säga. Beträffande tempot i utskottet är det bara att konstatera, att sedan vi beslöt oss för att behandla ärendet med förtur har det gått mindre än tre veckor fram till det att vi nu står färdiga för beslut. Få ärenden går genom riksdagen med den hastigheten.
Herr talman! Jag begärde ordet därför att Ny demokratis historiebeskrivning inte alls stämmer. Vi behandlade ROT-åtgärder så sent som den 16 december i denna kammare. Enligt vad jag kommer ihåg föll, med hjälp av Ny demokrati, alla förslag från socialdemokraterna. Det är ju skönt att syndaren vaknar någon gång. Ny demokrati anmärker sedan på hanteringen. Att vi har inkommit med en skrivelse beror på att våra förslag föll den 16 december. Enligt vad jag i dag kan erinra mig har vi socialdemokrater lagt fram förslag om ROT-åtgärder sedan hösten 1991, och varenda gång har Ny demokrati biträtt regeringen och fällt våra förslag här i kammaren.
Herr talman! Jag vill bara konstatera fakta som står i betänkandet. Socialdemokraterna har inte motionerat. För att inte förlänga debatten -- det är viktigare att agera i stället för att tala -- vill jag inte kommentera detta ytterligare.

Herr talman! Information om tobakens skadeverkningar har länge bedrivits i vårt land. Även om andra åtgärder vidtas, är information och utbildning fortfarande grundläggande element i samhällets åtgärder mot tobaksbruket. Genom det tobaksprogram som Folkhälsoinstitutet bedriver har de hälsoupplysande informativa insatserna mot tobaksbruket förstärkts på central nivå. Det är viktigt att informationen om tobakens skadeverkningar intensifieras på lokal nivå, inom skolor, primärvården, frivilliga organisationer etc. Det viktigaste instrumentet är och förblir opinionsbildning och information. Inom många andra områden har information och aktiv upplysning visat sig mycket effektiv. Ett bra exempel på detta är den omfattande antirökkampanj som bedrevs främst i slutet av 1970-talet. Resultatet har blivit en kraftig minskning av rökningen bland de ungdomar som var föremål för denna information. Erfarenheter från denna och liknande kampanjer bör sporra till efterföljelse. Skolans förebyggande insatser måste få hög prioritet och stort utrymme på skolschemat. Särskild vikt måste läggas vid att nå ungdomsgrupperna. Sjuk och primärvårdens kunskaps och informationsmaterial om tobakens skadeverkningar måste komma skolor och övriga myndigheter till del. Särskilt angeläget är det att understryka vikten av att gravida kvinnor och småbarnsföräldrar informeras om tobakens skadliga effekter. I detta sammanhang har mödravården och sjukvården liksom Folkhälsoinstitutet en viktig roll. Insatserna för att tillförsäkra människor en rökfri miljö måste fortsätta och intensifieras. Unga människor skall i hemmet och i skolan erinras om vikten av att inte börja röka och av att de, om de trots allt börjar röka, visar hänsyn mot dem som inte röker. Fostran av barn och ungdom i hem och skola är avgörande för grundläggandet av sunda och goda värderingar, liksom all informationsverksamhet och opinionsbildning är. Utvecklingen i Sverige är av dessa skäl mycket positiv. Andelen rökare minskar sedan flera år tillbaka, och detta tyder på att de redan vidtagna åtgärderna haft god effekt. Det är en mycket viktig folkhälsofråga att minskningen fortsätter. Sverige är kanske det land som har de bästa utsikterna att nå WHO-målet 80 % av befolkningen rökfri till år Så här långt är socialutskottet enigt, och därför ställde sig utskottet bakom regeringens förslag om införandet av den nya tobakslagen, vilket kammaren fattade beslut om den 28 maj 1993. I samband med detta beslut begärde en majoritet av riksdagens ledamöter att den nya lagen skulle kompletteras på en rad punkter. Den proposition som kammaren nu skall behandla innehåller således en effektuering av denna riksdagsbeställning, dvs. de föreslagna lagändringarna har initierats av riksdagen. När vi behandlade dessa tilläggsförslag anförde vi från moderat håll att de nya förbudskraven andades förmyndarmentalitet och övertro på det politiska beslutsfattandets möjligheter att påverka mänskligt beteende. Denna inriktning bekräftas genom de föreslagna skärpningarna av lagen. Våra värderingar därvidlag kvarstår oförändrade. Detta måste sägas, även om vi nu böjer oss för det faktum att besluten har fattats i demokratisk ordning och därmed måste respekteras. Med anledning av motionsyrkandet om förbud mot s.k. förtäckt tobaksreklam föreslår utskottets majoritet ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt skall utreda frågan och därefter återkomma till riksdagen. Utskottets ledamöter från regeringspartierna reserverar sig och avstyrker de aktuella motionerna. Vi konstaterar att frågan om förbud mot förtäckt reklam övervägs inom regeringskansliet. Det är naturligtvis angeläget att de regler om tobaksreklam och marknadsföring som nu gäller eller framgent kan komma att antas i Sverige görs konkurrensneutrala, så att konkurrensen mellan svenska och utländska företag kan bedrivas på lika villkor. Vad gäller själva reklamen finns det inte något sakligt underlag för antagandet att reklamen vilseleder konsumenterna och därigenom på något sätt bidrar till en ökning av den totala tobakskonsumtionen. Däremot är det självklart att reklam för tobak, vari exempelvis anges en tillverkares namn och produktens varumärke, kan bidra till att göra företaget känt och därigenom skapa goodwill även för företagets produktutveckling. Sådana effekter är ofrånkomliga konsekvenser av marknadsekonomins och varumärkenas funktion. Det är viktigt att erinra om att några restriktioner inte kan genomföras beträffande varumärkeshavares rätt att för sina varor använda sitt registrerade varumärke. Sverige är anslutet till den s.k. Pariskonventionen 1983 för industriellt rättsskydd, och enligt artikel 7 i denna får beskaffenheten av den vara på vilken ett fabrikseller handelsmärke är avsett att anbringas inte i något fall utgöra hinder för registrering av märket. Härav följer att hinder inte heller kan uppställas i Sverige för ett företag att på sina varor använda sina i vederbörlig ordning registrerade varumärken. Förslag med denna innebörd är alltså ogenomförbara, därför att de strider mot svensk rätt och Sveriges internationella konventionsförpliktelser. Det finns inga undersökningar som visar att ett förbud mot tobaksreklam orsakar en minskning av konsumtionen. Vid en jämförelse mellan Sverige och Norge, som fick förbud 1975, Finland, som fick förbud 1977, och Island, som fick förbud 1971, visar det sig att någon positiv effekt av reklamförbudet inte kan iakttas. Jämfört med dessa nämnda länder har konsumtionen i stället efter reklamförbudens införande minskat mest i Sverige. Att ett förbud mot användande av tobaksvarumärken för andra produkter än tobak skulle ha någon effekt på totalkonsumtionen förefaller med hänsyn härtill högst osannolikt. Ett förbud mot att för tobaksvaror använda sådana varumärken eller andra kännetecken som används i någon annan bransch, av helt andra näringsidkare eller vice versa, skulle innebära ett otillåtet ingrepp i varumärkesrätten. Eftersom det är legitimt för såväl utländska som svenska näringsidkare att registrera samma varumärke vare sig det rör sig om ordmärken, figurmärken eller utstyrslar, både för tobaksvaror och andra typer av varor, måste det normalt också vara tillåtet att använda dessa varumärken för de olika typerna av produkter. I den mån samma märke används för såväl tobaksvara som andra varor behöver det inte vara så att användningen för tobaksvaran är den ursprungliga. Skulle dessa märken komma att drabbas av att de används för tobaksvaror och därmed vara förbjudna? Många märken som används för tobak används också självständigt för helt andra produkter eller tjänster, vilka av konsumenter inte på något sätt förknippas med tobak, t.ex. Hotel Prince. Skall följden bli att ett hotell tvingas byta namn? Välkända varumärken representerar ett mycket stort ekonomiskt värde. Ett förbud mot att använda ett varumärke för tobaksvaror även för andra produkter och vice versa innebär ett stort ingrepp i ett företags rätt att utnyttja sina varumärken genom t.ex. licensiering. Detta måste anses strida mot grundläggande principer i varumärkesrätten. Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Ett förbud mot att använda ett varumärke, vare sig det gäller tobaksvaror eller andra varor, skulle närmast vara att uppfatta som konfiskation av varumärket, eftersom det längre inte får användas. Detta skulle i sin tur kunna leda till ersättningsskyldighet för staten. Marknadsdomstolen har i en dom från 1989 slagit fast att ett förbud mot att marknadsföra andra produkter än tobaksvaror under ett tobaksvarumärke skulle stå i motsats till grundläggande principer i varumärkesrätten. Ett förbud mot förtäckt reklam skulle innebära att en näringsidkare som över huvud taget ej marknadsför tobaksvaror skulle vara förbjuden att använda ett sådant varumärke för sina produkter. Detta strider mot tryckfrihetsförordningen, eftersom undantaget i förordningen endast möjliggör förbud mot kommersiell annons vid marknadsföring av bl.a. tobaksvara. Marknadsdomstolen menar i den nyssnämnda domen att det är tveksamt om ett förbud mot att marknadsföra andra produkter än tobaksvaror under ett tobaksvarumärke skulle vara förenligt med grundlagarna, yttrandefriheten och tryckfriheten. Nya handelshinder skulle skapas, eftersom företag som har samma varumärke för tobaksvaror och andra varor skulle bli förhindrade att sälja de senare i Sverige under originalvarumärket. Detta skapar importhinder, som inte torde vara godtagbara enligt EES-avtalet. Detta har också fastslagits av professor Ulf Bernitz i ett utlåtande med anledning av den finska regeringens förslag till ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning. Herr talman! Ett ingripande genom lagstiftningsåtgärder mot den indirekta reklamen är således, som jag nu har påvisat, förenat med avsevärda svårigheter och komplikationer av såväl varumärkesrättslig som tryckfrihets-, yttrandefrihets och näringsfrihetsrättslig natur. Noggranna överväganden måste därför, som regeringen anför i propositionen, föregå varje ansats att utvidga det annonsförbud som regeringen i enlighet med den dåvarande riksdagsmajoritetens begäran har lagt fram. Mot denna bakgrund är regeringens och statsrådet Könbergs bedömning välmotiverad, och vi reservanter tillstyrker därför regeringens förslag till ställningstagande. Det är därför naturligt att denna fråga inte har kunnat behandlas i den nu framlagda propositionen, utan måste bli föremål för fortsatta överväganden. Jag ber därför att få yrka bifall till den reservation som fogats till socialutskottets betänkande.

Herr talman! Det är glädjande att vi i Sverige äntligen har börjat ta itu med de problem som tobaken innebär. Tobaken är en drog som också påverkar användarens omgivning hälsomässigt. Det är inte länge sedan vi inte hade en aning om hur rökarna påverkade sin hälsa, och om någon hade sagt att också passiva rökare angrips, skulle han inte ha blivit trodd. När vi nu har kunskapen är det därför svårt att förstå att det fortfarande finns partier och personer som tycker att detta är en fråga för marknaden. Vi i socialutskottet som har ansvaret för folkhälsan måste på fullaste allvar ta itu med allt som påverkar folkhälsan negativt. Det kan gälla alkohol, tobak och andra droger. Man kan läsa i Dagens Nyheter om hur tobaksindustrin i USA utsätter tonåringar för ett enormt tryck för att de skall börja röka. Den amerikanska kongressen har lagt fram ett lagförslag som skall sätta stopp för rökning på allmänna platser. Detta förslag applåderas av den sittande Tobaksindustrin tillbakavisar, i USA liksom i Sverige, att den medvetet riktar sig till tonåringar. Vi vet att rökningen minskar i de högre åldrarna, men tonåringar, och då i högsta grad lågutbildade flickor, är en grupp som röker. Detta är tobaksbolagen både här i Sverige och i USA helt medvetna om. Det är därför reklamen och indoktrineringen har tagit nya former. Jag läste i Aftonbladet nu innan jag gick ner i kammaren att man i Amerika har skapat en seriefigur som heter Camel och som är mer känd hos sexåriga barn än Musse Pigg. Jag måste här uttrycka min förvåning och förtvivlan över att de borgerliga partierna reserverar sig mot utskottsmajoriteten och inte vill ge regeringen till känna att den bör återkomma till riksdagen med ett förslag om hur den dolda reklamen skall stoppas. Tobaken är ingen vanlig produkt som man kan överlåta till marknaden själv att avgöra hur den skall marknadsföras. Jag vill än en gång påminna om folkhälsan. Vi läser i rapporter om hur ofödda barn har påverkats trots att mamman själv inte röker men ändå har befunnit sig i en rökig miljö. Vi vet också att när rökningen minskar i industriländerna söker producenterna sig till uländer för att hitta nya marknader. Detta är den moral som tobaksindustrin har. Vi som vill ha ett förbud har bra på fötter. Vi har all expertis på vår sida, bl.a. Läkare mot tobak. Nu har sanningens minut kommit, nu är det dags att visa färg. Vad säger talesmannen Jerzy Einhorn? Är inte tobaken av den arten att man inte bör överlåta den åt marknaden? Varför reserverar ni er egentligen? Vad har Barbro Westerholm för åsikt i dag? Visst blev er svängning ganska tvär sist? Vi var ju ganska överens i den preliminära behandlingen. Att hänvisa till att grundlagen måste ändras är bara nonsens. Vi har kommit överens när det gäller alkoholen och dess reklam, och där finns inga problem. Skall vi låta tobaksbolagen producera musik som gör reklam för ett visst tobaksmärke och uppmanar ungdomar att röka eller att ha namn på klädmärken som hänför till cigarettmärken?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

Herr talman! Jag vill först påpeka för Rinaldo Karlsson att regeringen i propositionen har anmält att det pågår en beredning i detta ärende. Samtidigt har man pekat på att detta är en mycket komplicerad materia. Det behövs således inget tillkännagivande av det skälet, eftersom beredningsarbetet är i gång. Sedan sade Rinaldo Karlsson att han är klar över vad som behöver göras med lagstiftningen. Han har kanske färdiga förslag. Jag skulle gärna vilja veta om Rinaldo Karlsson kan redovisa hur en förändring skall gå till. Han säger ju att man snabbt och lätt kan expediera en sådan och att man skall agera skyndsamt. Vårt land är anslutet till den s.k. Pariskonventionen för industriellt rättsskydd från 1983. Enligt artikel 7 i denna konvention får beskaffenheten av den vara på vilken ett fabriks eller handelsmärke är avsedd att anbringas inte i något fall utgöra hinder för registrering av märket. De förslag som Rinaldo Karlsson pläderar för skall genomföras är med den innebörden ogenomförbara, därför att de strider mot svensk rätt och Sveriges internationella konventionsförpliktelser. Alltså måste lagstiftningen ändras. Jag vill då ställa några konkreta frågor. På vilket sätt skall lagstiftningen ändras, Rinaldo Karlsson? Är det Rinaldo Karlssons mening att regeringen skall ta initiativ till en omförhandling av Pariskonventionen från 1983 för att möjliggöra de förändringar som Rinaldo Karlsson pläderar för? Jag skulle gärna vilja ha ett klart besked när det gäller dessa frågor. Jag vill dessutom veta: Vilka förändringar i tryckfrihetsförordningen vill Rinaldo Karlsson åstadkomma för att man skall kunna komma åt användningen av varumärken i dessa sammanhang. Jag har en annan konkret fråga. I den mån samma märke används för såväl tobaksvara som för andra varor behöver inte användningen för tobaksvaran vara den ursprungliga. Skulle då dessa märken komma att drabbas av att de används för tobaksvaror och därmed förbjudas? Är det Rinaldo Karlssons mening att det skall vara så? Hur skall i så fall den lagstiftningen se ut? Skall t.ex. ett hotell som heter Hotell Prince tvingas att byta namn för att tillgodose dessa krav?
Herr talman! Det är typiskt. Så fort som man känner sig trängd och inte vill göra någonting åt vissa saker, t.ex. att förbättra folkhälsan, då kryper man bakom ett regelsystem eller någon lagstiftning och krånglar till det hela. Vi riksdagsmän är inte några experter på lagstiftning, och det har vi inte heller utgett oss för att vara och det skall vi aldrig heller bli. Det finns andra som sköter den saken. Vi är här i riksdagen för att föra svenska folkets talan. Svenska folket vill i alla fall ha en lagstiftning så, att våra barn inte indoktrineras till att börja att röka. Det skall inte vara möjligt att krypa undan lagstiftningen genom att tillverka t.ex. Blendglasögon som ungarna kan ta på sig eller tändsticksaskar som det står Marlboro på och som delas ut på diskoteken. Det är svenska folket som man måste rätta sig efter. Man skall inte bara plötsligt krångla till saker och ting. Som lekman kan jag inte stå här och tala om precis hur lagstiftningen skall gå till. Det är typisk moderat propaganda att bara krypa undan bekymren och gömmma sig bakom regelsystemen. Jag hänvisade till Amerika, där man tillverkar leksaker och liknande som är mer kända än t.ex. Musse Pigg. Ungarna känner bättre till cigarettmärken än hur de gamla traditionella seriefigurerna ser ut. Då är det ett problem. Vi vet att det i regel är 16-åringar som börjar att röka. Skall vi lämna över våra barn till marknadskrafterna så att de kan förstöra sin hälsa? Det ställer i alla fall inte socialdemokraterna upp på.
Herr talman! Om man skall nå de syften som Rinaldo Karlsson nu pläderar för måste man ha en distinkt och klar lagstiftning, så att man inte åstadkommer några biverkningar eller skador. Jag har i mitt anförande noga understrukit att dessa åtgärder är förenade med avsevärda svårigheter och komplikationer när det gäller varumärkesrättsliga frågor, tryckfrihets och yttrandefrihetsfrågor och även när det gäller näringsfriheten. Därför är det viktigt att man gör en ordentlig analys för att ta reda på vilka konsekvenser en sådan förändring av lagstiftningen innebär, inte minst i fråga om att ändra grundlagen -- det är inte gjort i en handvändning. Därför måste man göra ett grundligt arbete och sedan redovisa resultatet. Det är detta som kommer till uttryck i regeringens proposition. Men detta avfärdar Rinaldo Karlsson. Han bryr sig inte om det. Jag tycker att det är beklämmande att man är så vårdslös. Herr talman! Jag kan inte sätta något annat värde på Rinaldo Karlssons svar än vad hans tänkesätt kan tyckas förtjäna.
Herr talman! Vi har sagt att det är lika lätt att lagstifta i det här fallet som det var att lagstifta om reklam för alkohol. Jag tycker att det vore bättre om moderaterna hade sagt att man är emot den här typen av lagstiftning än att gömma sig bakom regelsystemen och lagböckerna.
Herr talman! Jag skall svara på Rinaldo Karlssons frågor. Tobaksbruket är den största enskilda hälsorisken i vårt land. Därför menar jag att vi kan göra en oerhört viktig insats för att övertyga unga människor att inte börja använda tobak. Reklamförbud är här ett av flera medel. Det är vetenskapligt visat av Världshälsoorganisationen att ett reklamförbud har en dämpande effekt på alkoholbruket. Sten Svensson påstod något annat. Men man måste angripa både direkt och förtäckt reklam, vilket man har gjort i flera länder, bl.a. i Frankrike och i Norge. Det är alltså möjligt. På Bilmässan nyligen fick faktiskt en fyraåring ett märke som gjorde reklam för Camel att klistra på sin pappas bil. Det vittnar litet grand om hur tobaksbolagen arbetar. Jag kommer att rösta med utskottsmajoriteten i enlighet med hemställan i betänkandet, eftersom jag anser att skrivningen i propositionen är för svag. Där står bara att ''frågan om eventuell reglering av förtäckt reklam för tobaksvaror är av komplicerad natur och kräver ytterligare överväganden''. Man säger alltså ingenting om att man arbetar med detta. Jag har anmält till min riksdagsgrupp hur jag tänker rösta, och man har inte invänt emot att jag tänker rösta i enlighet med utskottsmajoriteten.

Herr talman! Den fråga som vi diskuterar anser jag inte lämpar sig för att politiseras. Jag hoppas innerligt att den inte heller kommer att politiseras. Personligen vill jag tala för alla de tonåringar som inom kort skall börja att röka tobak och sedan inte kan sluta som vuxna, hur förtvivlat gärna de än vill. Jag har i 38 år levt bland dem som skadats av tobak. Jag har upplevt det svåra lidande hos dem som har ständig smärta på grund av förträngda blodkär och bland dem som plågas av emfysen med ständig lufthunger. Jag har upplevt ångest och förtivlan hos dem som får lungcancer. 10 000 människor dör årligen i Sverige på grund av tobaksbruk. 27 kommer att dö i dag, den 2 mars, när vi i riksdagen behandlar socialutskottets betänkande. De kommer att dö på grund av tobaksbruk. Jag vill hävda att döden bara är toppen på ett isberg av svårt lidande bland många fler som under tonåren har blivit vanerökare. Som vuxna försöker de att sluta, men de kan inte. De vet att de genom passiv rökning skadar andra, men de kan inte sluta. Föräldrarna vet att 2 000 barn per år kommer att utveckla svår kronisk luftrörskatarr på grund av deras rökning, men de kan inte sluta. Gravida mödrar vet att de löper ökad risk för missfall och deras barn för försenad fosterutveckling, men de kan inte sluta. Föräldrarna vet att 5 000--10 000 barn årligen får lunginflammation på grund av deras rökning, men de kan inte sluta. De vet att hälften av fallen av plötslig spädbarnsdöd beror på passiv rökning, men de kan inte sluta. De kan inte sluta därför att de under tonåren, under en kort period av oförstånd, har blivit vanerökare. Jag har följt med i litteraturen ordentligt. Man ifrågasätter på många goda grunder om det är meningsfullt att försöka påverka vuxna rökare. Det lönar sig inte att trakassera dem. Det stora flertalet av dem vill redan sluta röka. Om man vill påverka utvecklingen måste man vända sig till barn i de yngre tonåren, i dagens läge till 14--15-åringar. Detta har även upptäckts av dem som vill sälja tobak. De vänder sig selektivt till den gruppen av barn och ungdomar med en alltmer uppfinningsrik, förtäckt reklam. Vi som sitter i riksdagen märker inte den reklamen. Men den finns överallt där tonåringar finns -- på diskotek, klockor, skivor, på de mest stiliga glasögon som man kan köpa och på de mest stiliga kläder såsom Marlboro Classic. Tänd en cigarett så kommer du att se ut som de tuffa pojkarna och flickorna med dina kläder. Jag tycker faktiskt inte att vi i dag skall kritisera tobaksindustrin. Jag tycker inte heller att vi skall kritisera dem som försöker sälja sina produkter. Det är deras jobb att göra det, och det är tillåtet att göra det. Om kritik skall riktas mot någon så är det mot oss som sitter här i riksdagen, för det är vi som bestämmer ramarna för deras agerande. Jag vet att förbud mot förtäckt reklam är svårt att formulera på ett sätt så att överträdelser kan identifieras och beivras. Men ibland verkar det som om vi skulle vara det första landet som genom lagen skulle försöka att begränsa indirekt tobaksreklam. Flera länder har redan gjort det, bl.a. Norge sedan 19 år, år 1975, Frankrike, som faktiskt bekänner sig till Pariskonventionen och som är ett EES-land, sedan 1989, Kanada sedan 1988, Nya Zeeland och Australien. Finland har nyligen lagt fram ett förslag till åtgärder som begränsar indirekt tobaksreklam. I Belgien, som är ett EES-land, fälldes förra året en annons för förtäckt reklam. Jag tycker faktiskt att det mot den bakgrunden är ganska rimligt att vi ger en signal till vår regering, som vi ber om så många saker, om att ge frågan hög prioritet för en skyndsam utredning av frågan. Ett förbud mot reklam löser inte tobaksproblemet. Men det är ett viktigt steg på vägen för att göra det. Det finns, som Barbro Westerholm har sagt, flera undersökningar som klart visar detta. Vi har i Sverige en hög utbildningsnivå. De bättre utbildade slutar att röka först, och det gör de över hela världen. Jag är personligen övertygad om och hoppas innerligt att det blir omöjligt att om tre fyra generationer sälja en cigarett i Sverige. Men vad vi kan göra i dag är att påskynda den processen. Min djupa övertygelse är att vi kan spara några liv och förebygga mycket onödigt lidande. Men det kan vi faktiskt inte göra i dag, därför att voteringen äger rum om 14 dagar, herr talman. När vi avhandlar denna fråga kommer under dagens lopp, den 2 mars, 75 tonåringar att börja använda tobak. Det innebär tre nya rökare varje timme. Många av dem är faktiskt lockade av den fantastiskt skickliga indirekta tobaksreklamen. När de har börjat röka kan de inte sluta. Om vi om 14 dagar lyckas fatta ett beslut som hjälper några av dem att inte bli vanerökare tycker jag att vi har fattat kanske ett av de viktigaste besluten under mandatperioden. Tobak är den i särklass främst kända hälso och miljörisken. Inget annat är känt som medför större risker. Är det någon tror att det blir mer än 100 aborter årligen, att spädbarnsdödligheten fördubblas, att 10 000 barn per år får lunginflammation därför att vi bygger en Öresundsbro? Är det någon som tror att 10 000 människor per år kommer att dö, att många kommer att lida av kroniska andnings och cirkulationsbesvär, allergi och astma för att vi har haft kärnkraft i Sverige? Alla dessa frågor är viktiga. Men jag vill hävda att vi i kväll i vår riksdag avhandlar en för vår befolkning också mycket viktig fråga, även om den inte är någon symbolfråga för något av våra riksdagspartier. Det är bra att det är så, för jag tycker inte att frågan lämpar sig för att politiseras.

Herr talman! Jag har stor respekt för Jerzy Einhorn som nog är den som i riksdagen har den största kunskapen när det gäller cancer och lungsjukdomar. Men jag håller inte med Jerzy Einhorn om att man inte skall politisera frågan. Jerzy Einhorn, vi är politiker. Jerzy Einhorn har varit riksdagsledamot i nästan tre år och måste börja förstå detta. Varför springer tobaksgubbarna och gummorna här för att försöka påverka oss om det inte är politiska frågor? De försöker att krypa undan. Vi lagstiftar allteftersom de försöker att hitta nya vägar för den s.k. smygreklamen i dag. Titta på de utländska tobaksföretagen som söker sig mot uländerna för att påverka människorna där. Är det ändå inte dags att vi tar itu med detta på allvar?

Herr talman! ''The Marlboro man is dead!'' läste jag för ett tag sedan i en amerikansk tidskrift. Vad hade hänt? Hade han ramlat av hästen? Denne man som såg så frisk och stark ut hade väl ändå inte dött i någon sjukdom så plötsligt? Men det var just vad han hade gjort, och sjukdomen var lungcancer. Han hade haft gratis cigaretter som förmån från sitt företag i många år och hade rökt som en borstbindare. Så gick det som det gick. Sällan har väl det österländska karmabegreppet, dvs. som man sår får man skörda, illustrerats tydligare. I Svenska Dagbladet i dag läser man att 200 askar av cigarettmärket M -- observera M -- berättigar till en ryggsäck. 350 askar berättigar till en läderjacka, om man råkar bo i USA och tillhör Äventyrarnas klubb. Men varför säger man M i stället för Marlboro? Svaret är enkelt: Tidningar som går emot tobaksindustrin kan åka på en ordentlig blåsning vad gäller annonsintäkter. Det har hänt i USA. Det gäller inte bara annonser för cigaretter. Det är fråga om stora koncerner. Philip Morris t.ex. ligger på 13:e plats i storlek bland företagen i USA. Företaget tillverkar mängder av andra produkter, t.ex. livsmedel. Tidningarna i USA har faktiskt fått backa. De skriver inte några elakheter om tobaksindustrin. Det gäller ju sådana enorma penningsummor. Jag fick från Smokepeace ett brev med en mängd frågor. Jag svarade att jag gärna besvarade frågorna men att Smokepeace först skulle besvara en fråga från mig: Hur mycket pengar får ni från tobaksindustrin? Jag fick aldrig något svar och har tack och lov sluppit ytterligare frågor. Man kan säga att mina diplomatiska förbindelser med Smokepeace är avbrutna, och det är jag bara glad för. Om man granskar ett paket Camel, finner man att man inte ser en kamel utan en dromedar. Dromedaren har nämligen en puckel, medan kamelen har två pucklar. Men namnet betyder oerhört mycket. Camel är ett kort och slagkraftigt namn. Vem skulle köpa ett paket dromedar? Vem skulle köpa ett par Dromedarkängor, ett par Dromedar Boots? Det skulle inte gå. Det förstår alla. För att inpränta namnet går man ner i åldrarna på köparna. Kamelkängorna lär finnas ner till storlek 32, dvs. barnstorlek. Denna förtäckta reklam, som speciellt riktar sig till barn och ungdom, är något av det mest motbjudande som jag har kommit i kontakt med under mitt riksdagsarbete. I detta sammanhang vill jag angripa Sten Svensson litet grand. Jag tycker att mycket av det som han anförde är sådant material som vi har fått från tobaksindustrin. Efter hans anförande börjar man undra om inte t.o.m. Sten Svensson ibland är ute och rider med Marlboromännen och deras anhang. Herr talman! När jag hör ordet Hitler, associerar jag till skicklig propaganda, förledande av ungdom, giftiga gaser och massdöd. När jag hör ordet Camel, associerar jag också till skicklig marknadsföring, förledande av ungdom, giftig rök och massdöd. Ett slagkraftigt namn som Camel betyder oerhört mycket. I Oman, där jag har haft nöjet att tjänstgöra periodvis och hjälpa till med olika saker, får man, trots att landet är muslimskt, köpa griskött. Det är ett mycket märkligt muslimskt land. Detta griskött kan man inte köpa på samma sätt som i Sverige, utan man hänvisas till en sidoavdelning i butiken. Där finns en frysdisk med bruna påsar med griskött. Så borde det vara med cigaretterna i Sverige. I stället för att ha dem vid kassorna i färgglada förpackningar, borde cigaretterna bli inpackade i bruna påsar och hänvisade till någon sidoavdelning. Under mitt arbete såsom thoraxkirurg har jag behandlat många personer med sjukdomar som har framkallats av rökning. Största delen av mina patienter har varit rökskadade. Det gäller patienter med kärlkramp, kärlförändringar i benen och lungcancer. Jag måste säga att jag har känt stor förtvivlan och otillräcklighet, när jag efter en operation har stått framför den stackars patienten och varit tvungen att säga att lungcancern tyvärr inte gick att ta bort, eftersom vi kom för sent. Vi måste börja mycket tidigare. Vi måste börja redan i skolåldern. Jag skulle vilja överföra den känslan till dem som är ansvariga för tobaksreklamen. I det antika Aten fanns ett allvarligt brott, förenat med dödsstraff i vissa fall. Brottet hette ''förledande av ungdom''. Sokrates dömdes till döden för detta brott. Han tvingades att tömma odörtsbägaren och därigenom dö. Han hade förlett ungdomen.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

Herr talman! Sten Svensson anser att den nya lagen andas förmyndarmentalitet. Han sade också att reklamen inte vilseleder konsumenterna. Jag skulle då vilja att Sten Svensson karakteriser följande rekommendationer från en reklamfirma om hur man skall utforma tobaksreklam för att få barn och ungdom att börja röka. Det gäller en reklamfirma i USA. Så här skriver firman: ''Framställ cigaretten som en av få symboler för inträde i vuxenlivet. Framställ cigaretter som en produkt och aktivitet som ingår i de förbjudna nöjena. Skapa en situation som är hämtad från den unge rökarens vardagsliv. Låt situationen på ett elegant sätt anspela på grundläggande symboler för uppväxt och mognadsprocessen. Förknippa i görligaste mån med tanke på legala hinder cigaretter med droger, vin, öl, sex etc. Förmedla inte några budskap med anknytning till hälsa. Det gäller att tränga bort rökarens oro över hälsorisker. Ge konsumenterna en godtagbar förevändning att röka.'' Är inte detta förmyndarattityd, vet inte jag vad man menar med förmyndarattityd. Jag instämmer i praktiskt taget allt vad Jerzy Einhorn sade. Bara en formulering håller jag inte riktigt med om. Han sade att vi inte skall kritisera företagen utan enbart oss själva, eftersom vi inte har förmått att ge de riktiga ramarna. Jag tycker faktiskt att reklamfirmor som ger sådana här rekommendationer om hur man skall utforma reklamen och företag som använder sådana här metoder skall kritiseras. Visst skall vi stifta bättre lagar, men vi måste också ha rätt att kritisera företagen. Vi kan inte komma åt alla orimligheter med enbart lagstiftning. Efter riksdagens beslut i maj förra året har vi fått ett förslag till skärpt förbud mot direkt tobaksreklam, vilket är bra. Men vi får inte ha för stora förväntningar. Vi har sett från andra länder att när man har skärpt lagarna mot direktreklam så minskas visserligen tobaksbruket, men samtidigt ökar de olika indirekta reklammetoderna, vilket flera här har givit exempel på. Det är naturligtvis bra att utskottet begär att regeringen skyndsamt utreder frågan om förtäckt reklam och återkommer till riksdagen i frågan. Vi vänsterpartister tar kanske åt oss en liten del av äran i och med att Eva Zetterberg var den som i en meningsyttring drev just denna fråga förra våren. Inte heller vi är omedvetna om att det finns komplikationer av olika slag. Jag lyssnade på Rinaldo Karlsson som exemplifierade med seriefiguren Camel, och jag funderade över Pariskonventionen -- över vad den innebär och hur man skall hitta fram till en lag för att komma åt sådana här saker. Det är klart att också jag inser att det inte kan vara helt lätt. Jag skulle vilja ta följande exempel, Sten Svensson. Det kan vara så att ett företag ger en produkt namnet Amfetamin eller LSD. Skall vi kunna ha lagar som på något sätt ingriper mot sådant? Motståndarna till en skärpning av reklamförbudet brukar hävda att en ytterligare skärpning i Sverige bara innebär konkurrensfördelar för de företag som ändå kan få ut sin reklam och att effekten bara blir en förskjutning av marknadsandelarna, till de utländska företagens fördel. Denna typ av argument används ju också när vi diskuterar vapenexport eller barnpornografi. Men på detta område, liksom på många andra, måste faktiskt någon börja. Någon måste gå i täten. Sten Svensson talade här så vackert om att Sverige kanske blir det första land som når målet när det gäller detta med 80 % icke-rökare år 2000.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

Herr talman! Vi diskuterar här i riksdagen den svenska lagstiftningen. Jag sade i mitt huvudanförande att den reklam som vi i Sverige har inte är vilseledande med den utformning som den har i dag. Jag vill också peka på det faktum att tobaksreklamen redan är mycket noga reglerad. Den är också mycket balanserad. I de annonser som vi får se i Sverige upptar varningstexten minst 20 % av ytan. Med ett förbud försvinner den möjligheten. Det har alla klart för sig. I stället blir det en annan situation. Detta ville vi förhindra när vi förra gången frågan behandlades -- det var i maj 1993 -- sade att det behövdes en ordentlig analys. Det gäller ju att få reda på vilka följdverkningarna blir när man går in på det här området. När det gäller vår grundlag -- med den yttrandefrihets och tryckfrihetslagstiftning som vi nu har i vårt land -- är det väldigt svårt att göra de förändringar som motionärerna här begär. Därför har jag sagt att det är viktigt att analysen görs noggrant och att resultatet av den redovisas, så att vi här i riksdagen får ett fullödigt underlag att ta ställning till innan man går vidare. Jag sätter faktiskt stor tilltro till informations och opinionsbildningsåtgärder. Jag påminde i mitt huvudanförande om den antirökkampanj här i Sverige för en tid sedan som har gett väldigt goda resultat. Jag påvisade också att rökningen minskar kraftigt. Detta har vi lyckats åstadkomma utan att göra ingrepp i gällande lagstiftning.
Herr talman! Jag sade redan i mitt första inlägg att detta är svårt. Men frågan är om Sten Svensson tänker hjälpa till med att få igenom åtgärder som motverkar den typ av smygreklam som vi hört talas om i flera exempel här i kammaren. Är det så att man i regeringskansliet, där Sten Svensson har betydligt bättre kontakter än jag, arbetar aktivt med problemet? Försöker man få fram en effektiv lagstiftning, eller är innebörden i det som Sten Svensson säger egentligen bara att det hela är ett uppehållande försvar för att i själva verket försvara en regering som inte tänker göra något åt problematiken?
Herr talman! För tredje gången i dagens debatt konstaterar jag att regeringen redan har den här frågan under beredning. Därför hävdade jag att ett tillkännagivande inte var behövligt i den här situationen. Vidare har jag hävdat att man skall göra en ordentlig analys och att man skall titta på de olika rättigheterna -- varumärkesskyddet, tryckfrihetsförordningen, yttranderättsfriheten etc. för att vi här i riksdagen skall få ett fullödigt underlag. Då får vi betydligt bättre möjligheter att överblicka konsekvenserna av förändringarna. När man skall genomföra detta måste man vara distinkt och klar, så att man inte åstadkommer sidoeffekter som vi inte alls vill ha. Man måste ha kunskaper om detta. Det är vad jag har gett uttryck för.
Herr talman! Om man går igenom alla frågor som regeringen och regeringskansliet tittar på -- frågor där man har hänvisat till att en djupgående analys pågår osv. -- tror jag att listan blir oändligt lång.

Herr talman! Det är sent på kvällen. Men för att det skall bli rätt i protokollet vill jag säga följande. Jag vill tacka Johan Lönnroth för det han sade om mitt anförande. Men jag vill nämna att jag inte har sagt att man inte får kritisera dem som arbetar med förtäckt tobaksreklam. Vad jag däremot har sagt är att jag personligen inte tycker att man skall kritisera. De kämpar för sitt levebröd på det sättet. Sedan kan man tycka vad man vill om det sätt på vilket det görs. Jag har också sagt att jag tycker att man skall vara kritisk mot oss om vi inte gör tillräckligt mycket i denna fråga. Jag menar då att man skulle ha varit kritisk mot mig om jag inte hade gått upp i debatten här i kväll. Vi här har lyckats att få vissa frågor behandlade utan att de har blivit politiserade. Jag vill återigen säga att jag har framfört att det är min personliga uppfattning att jag inte anser att just denna fråga lämpar sig för politisering. Jag hoppas att den inte är politiserad vid voteringen den 16 februari.
Herr talman! Det är bra att vi har fått detta klarlagt. Men samtidigt tycker jag att det är synd att just Jerzy Einhorn avstår från att rikta kritik mot de företag som använder sig av nämnda metoder. Jag tror nämligen att Jerzy Einhorns ord väger tungt just där. När det sedan gäller detta med om man vill kalla det hela för politisering eller inte vet jag inte om det skulle vara särskilt ''politiskt'' om Jerzy Einhorn riktade ett skarpt moraliskt upprört angrepp mot de företag som använder sig av nämnda typ av reklammetoder för att sprida tobaksrökningen bland ungdom.

Herr talman! Jag håller gärna med tidigare talare som har framhållit hur farligt det är att röka. Det är farligt. Ja, det är alldeles förskräckligt farligt. I själva verket är rökning en av de hälsovådligaste saker som man kan ägna sig åt. Från den utgångspunkten har även jag uppfattningen att det är bra om bruket av tobak kan minskas. Jag skulle vilja fästa kammarens uppmärksamhet på att vi i Sverige har lyckats ganska bra med att minska tobakskonsumtionen. Vi har gjort det med traditionella metoder, nämligen en sorts straffbeskattning av tobaksprodukter. Det är för övrigt en metod som är mycket effektiv med tanke på de ungdomar som så många talare brukar förbarma sig särskilt över. Jag tycker att det är befogat med rimliga regler för att skyddda tredje man som inte röker, och jag tycker att det är rimligt med en politik på det här området som bygger på upplysning och information om tobakens skadeverkningar. Det särskilda ansvaret ligger på familj, skola och sjukvård. Jag var inte övertygad om behovet av en tobakslag när den frågan diskuterades i maj förra året, men jag tyckte att regeringen ändå lade fram ett ganska balanserat förslag. Det som hände var att Socialdemokraterna, som också traditionellt brukat inta en ganska balanserad hållning i de här frågorna, inte längre kunde hålla sig. Här fanns en möjlighet att köra över regeringen. Då kunde man släppa loss Rinaldo Karlsson i manegen, och det gjorde man. Man fick snabbt stöd av Ny demokrati, som ju så länge det inte gäller sprit är en av de mer framträdande företrädarna för förbud och restriktioner här i kammaren, har det successivt under mandatperioden visat sig. Med stöd av enskilda ledamöter i övriga partier som tror att restriktioner och pekpinnar är det bästa sättet att åstadkomma förändringar av mänskligt beteeende fick man en majoritet för att beställa skärpningar av tobakslagen innan trycksvärtan ens hade hunnit torka. Det är intressant att se vad som händer sedan. Nu har beställningen effektuerats av regeringen. Är man då nöjd? Nej då. Kammaren är inte överfylld, men i den mån den fylkas av någonting så fylkas den av intresserade motionärer som begär ytterligare restriktioner och pekpinnar utöver dem man fick igenom förra gången. Samma allians av socialdemokrater och förbudsivrande nydemokrater formerar en majoritet i socialutskottet som skall gå längre. Jag menar att det beslut man fattade i maj förra året var något slags trendbrott. Det innebar att vi i Sverige flyttade över tyngdpunkten i arbetet mot ett skadligt tobaksbruk från de traditionella åtgärderna information, upplysning och beskattning och lade den på förbud, restriktioner och pekpinnar. Jag tycker att det är synd, framför allt av två skäl. Det första och mest påtagliga skälet är att det traditionella arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt. Det andra skälet till att det är synd är att det enligt min uppfattning devalverar riksdagens anseende i vanliga människors ögon. Hur mycket Rinaldo Karlsson än orerar om marknaden i talarstolen och berättar om hur ni i socialutskottet skall ta tag i problemen handlar den här frågan i dag lika litet som den gjorde det den 27 maj förra året om en kamp mellan å ena sidan ett vitt hälsointresse och å andra sidan ett svart intresse representerat av en profithungrig multinationell tobaksindustri. Det är inte vad det handlar om. Vad det handlar om är ansvarsfördelningen mellan å ena sidan vilka beslut som vanliga individer och medborgare i vårt samhälle skall få fatta alldeles på egen hand och å andra sidan vilka beslut som politiker och beslutsfattare i t.ex. riksdagen skall hantera. Nu har vi fått beställningen med sina olika delförslag verkställd. Jag såg att den innehöll förbud mot rökning t.o.m. utomhus, inte generellt, men på vissa platser. Det som jag tycker är principiellt mest betänkligt -- jag var inne på det när vi diskuterade tobakslagen förra gången -- är naturligtvis de inskränkningar i yttrande och tryckfriheten som det innebär när man får ett förbud mot kommersiell reklam. Jag skall inte överbetona konsekvenserna av detta, eftersom det är klart att yttrandefriheten och tryckfriheten inte försvinner därför att man har ett förbud mot tobaksreklam, lika litet som de gjorde det när vi införde ett förbud mot alkoholreklam. Men det innebär en inskränkning, och det är alltid principiellt intressant och principiellt viktigt. Nu förs det dess värre inte så mycket principiell debatt när det gäller tobak, för där är det jesuitiska principer som får gälla. Där helgar ändamålet medlen. Då kommer argumenten av typ: Det är barns och ungdomars frihet från tobak som vi skall diskutera, inte tobaksindustrins frihet att lura på vanliga dödliga människor sina produkter. Det kan ligga något i det. Men lika fullt kvarstår faktum, att inför man ett totalt kommersiellt reklamförbud så innebär det en inskränkning i yttrande och tryckfriheten som endast är möjlig därför att vi råkar ha en speciell undantagsparagraf i tryckfrihetsförordningen. Som på beställning kommer nästa problem. Förbjuder man den kommersiella reklamen leder det naturligtvis till en ökning av den s.k. smygreklamen. Då måste den också förbjudas, och då måste vi gräva djupare i tryckfrihetsförordningen. För mig bygger värnet om fri och rättigheter på att man inte skall göra inskränkningar bara därför att man ogillar en viss företeelse. I både den föregående och den här debatten om tobakslagen förefaller det i vart fall mig som om många av förslagen styrs av just tyckande. Man borde i alla fall ha två kriterier. Ett kriterium borde vara att det man försöker åstadkomma är någonting med mycket högt skyddsvärde. Där kan vi se av en nyligen aktuell diskussion att inte ens ett förslag med så högt skyddsvärde som att göra ingrepp i tryckfrihetsförordningen för att förhindra hanteringen med barnpornografi är särskilt lätt att åstadkomma utan att det får räckvid och komplikationer som kräver noggranna överväganden. De noggranna övervägandena pågår just nu. Det borde också vara så, om man vill göra ingrepp i yttrande och tryckfrihetens principer, att man åtminstone hade en viss säkerhet i sin bedömning av om de åtgärderna över huvud taget ger någon effekt. Ger de ingen effekt använder man onekligen mer våld än nöden kräver. Det är ingen som har visat att de har effekt. Över huvud taget vilar hela reklamförbudet på en mycket bräcklig grund. Jag minns att det figurerade mycket statistik i debatten om tobakslagen den 27 maj förra året. Det bollades med åtskillig statistik. Man försökte bevisa olika saker. Den enda bestämda slutsatsen man kunde dra av den där statistikexercisen var att man faktiskt inte kan dra några bestämda slutsatser. med en jämförande statistisk studie av tobakskonsumtionen i de nordiska länderna från 70 talets början till 90-talets början. Det visade sig att den totala konsumtionen av röktobak under de här 20 åren har minskat, i Sverige med 25 %, i Finland med 7 %, i Danmark var den ungefär lika och i Det är notabelt att man i Norge har ett reklamförbud. I Finland har man det också. Där har vi en påfallande hög andel ungdomar som röker. Jag försöker med detta inte säga att det blir fler som röker därför att man inför ett reklamförbud. Men jag vill med bestämdhet hävda att ingen på ett övertygande sätt har kunnat visa att ett reklamförbud ens leder till de åsyftade resultaten. Har man redan från början mycket principiella invändningar mot den tekniken att stifta lag på, blir man inte mindre tveksam om hela lagstiftningsmanövern vidtas utan att det leder till några som helst resultat i praktiken. Enligt min uppfattning misshandlade socialutskottet regeringens tobakslagsproposition redan förra gången. Nu har man fått ett nytt beställt betänkande. Misshandeln fortsätter, herr talman. Jag kommer naturligtvis att i en votering mellan utskottsmajoritetens förslag och den i utskottet avgivna reservationen stödja reservationen. Men min utgångspunkt är faktiskt att stå kvar vid den uppfattning jag hade när vi behandlade tobakslagen förra gången, nämligen att den propositionen innebar ett balanserat förslag. Mot den bakgrunden, herr talman, ber jag att under mom. 1 i utskottets hemställan få yrka bifall till den av mig själv och Knut Billing avgivna motionen

Herr talman! Jag skulle först vilja komplettera historieskrivningen angående Ny demokratis roll. Jag hade hand om frågan tillsammans med Stefan Kihlberg i utskottet. Vi väckte en partimotion, och vi trodde i vår enfald att vi hade hela partiet med oss. Det visade sig vid omröstningen att av de 24 ledamöterna var det bara fyra stycken som stödde oss. Men att utskottets ställningstagande stämde överens med Socialdemokraternas gjorde att det blev ett strömhopp av folkpartister, centerpartister och kds:are till det socialdemokratiska-ny demokratiska lägret. Vid omröstningen i kammaren röstade man enligt de siffror jag nämnde. Men det var inte vi som avgjorde frågan. Det var faktiskt regeringskolleger till Moderaterna som hoppade över. Det var de som avgjorde frågan. Vidare har vi frågan om alkoholförbud. Alkoholen i motsats till tobaken har vetenskapligt bevisat goda effekter i måttliga doser. Tobaken har inte några goda effekter som har bevisats vetenskapligt. Det finns inte denna intensiva reklamföring av alkohol som riktas till ungdomen. Det finns inte stövlar som heter Long John eller skjortor som heter Absolut. Det är en avsevärd skillnad. Var och en får röka hur mycket de vill. Jag lägger mig inte i det. Det får var och en avgöra själv. Men när barnen förleds blir jag uppriktigt sagt förbannad.